Herr talman! I motionen 360 upprepar vi från vpk:s sida ett yrkande som framförts i många år och som går ut på att de allmänna barnbidragen skall göras värdebeständiga genom indexreglering. Vårt yrkande baseras på inställningen att barnfamiljerna bättre än nu måste tillförsäkras samma andel i den allmänna standardhöjningen som andra grupper i samhället får. När den från den 1 januari i år gällande höjningen av barnbidraget beslutades av riksdagen i fjol anförde vi att höjningen inte var tillräcklig för att kompensera barnfamiljerna för den penningvärdeförsämring som skett sedan bidraget senast höjdes. Vi anförde därvid siffermaterial som vi fått från riksdagens upplysningstjänst och som visade att en sådan kompensation skulle ha krävt en höjning med 315 kronor per barn och år. Då hade inte medräknats den fördyring som barnfamiljerna åsamkades av den höjning av mervärdeskatten som genomfördes samtidigt med att barnbidraget höjdes. Någon standardförbättring hade heller inte medräknats. Mot denna bakgrund kan vi för vår del inte ge upp kravet på att de allmänna barnbidragen måste göras värdebeständiga. Vi förstår inte riktigt meningen med att man håller fast vid principen att barnbidragen skall höjas genom särskilda beslut när varje sådan höjning blir otillräcklig som kompensation för fördyringar som inträtt efter den senaste höjningen. De här erinringarna om det arbete som pågår för att utreda de framtida familjepolitiska stödåtgärderna åt barnfamiljerna har vi också mött i flera år. Men eftersom familjepolitiska kommittén i sitt arbete utgått ifrån att de allmänna barnbidragen alltjämt skall bilda stommen i det ekonomiska stödet till barnfamiljerna så torde det inte behövas ytterligare väntan på ett samlat utredningsresultat för att vi skall kunna enas om åtgärder i syfte att göra värdet av det här stödet bestående. Vi menar att frågan om indexreglering av barnbidragen kan avgöras utan avvaktan på familjepolitiska kommitténs slutliga resultat. Det har vi också anfört i reservationen 2 till punkten 4 i det nu behandlade utskottsbetänkandet, och jag ber, herr talman, att få yrka bifall till den reservationen.

Herr talman! Som företrädare för utskottsmajoriteten vill jag inledningsvis betona den stora enigheten kring de flesta av de frågor i detta betänkande som utskottet haft att handlägga. Det finns kanske skäl att notera den, eftersom vi har ett så stort antal reservationer som ett tjugotal att behandla här i kammaren. Vi skall veta att i fråga om de flesta av de förslag som föreligger från utskottet är det en enhällig anslutning; jag vill säga det, ty annars kan man få en skev bild av det egentliga läget. När utskottets värderade vice ordförande gjorde sina filosofiska utläggningar i början av den här debatten sade han ungefär som så, att visst kan misstag ha skett i samhällsutvecklingen i vårt land. Han tog upp storstädernas tillväxt, han drog fram barnmisshandeln, som vi alla känner den mest intensiva avsky för, osv., och undrade om vi inte måste ha en samhällstyp av annat slag än den nuvarande. Ja, herr Gustavsson i Alvesta, det där låter väldigt bra, men säg nu en gång för alla vad ni skall göra från centerpartiets sida för att nå detta idealtillstånd som ni så ofta talar om men som ni har mycket små möjligheter att realisera! Anklagelserna mot socialdemokratin för koncentrationstänkande faller på sin egen orimlighet. Hur brukar herr Gustavssons egen partiledare, herr Hedlund, säga: Vi är egentligen lika goda kålsupare allihop. Jag tror att vi skall vara så pass ärliga att vi erkänner att den samhällsutveckling som har skett i vårt eget land har varit värdefull i många avseenden, men att det också blivit något slags baksida på det hela har vi också kunnat notera. Se också litet grand ut över andra delar av världen, herr Gustavsson! Man finner samma exempel överallt. Det är följaktligen inte så att vi i Sverige befinner oss i någon sorts undantagsställning, utan tyvärr är det fråga om en allmän utveckling, som vi allesamman i vissa avseenden tycker är beklaglig. Ge oss de rätta recepten på hur vi skall lösa det problemet, och låt det inte bara stanna vid de där fagra orden. Ord kan man visserligen rida på, men man kan inte leda samhällsutvecklingen med dem! Statsrådet fru Odhnoff har i sin inledande exposé gett en bild av den utveckling som har skett i det viktiga samhällsavsnittet om familjepolitiken och jag har följaktligen ingen anledning att ge mig in på den saken. Jag vill emellertid med anledning av vad som har sagts här konstatera att reservationen 1 egentligen är en sentida avart av den mittensamling som var så populär för ett antal år sedan men som det nu inte finns så mycket kvar av — möjligen den här reservationen och något litet till. I själva sakfrågan förhåller det sig så att familjepolitiska kommittén har till uppgift att utreda frågan om samhällets stöd till barnfamiljerna. I kommitténs direktiv anförs att de familjepolitiska insatserna skall vara differentierade, och vid sidan om denna familjepolitiska kommitté sysslar ju även andra utredningsorgan med frågor av den här arten. Utskottet säger i sitt betänkande att med hänsyn till de direktiv som familjepolitiska kommittén har finns det ingen anledning att biträda dessa motioner. Herr Romanus hade en liten uppvisning i, jag höll på att säga folkpartistisk barnvänlighetsdemagogi. Han tog en näpen bild ur Dala Demokraten och berättade hur illa ställt det var för en barnfamilj. Jag vill gärna understryka att tyvärr finns det även i vårt samhälle i dag familjer som har det besvärligt, och de skall enligt mitt förmenande få det stöd och den hjälp som det moderna samhället kan ge. Men ingen skall tro att vi vid varje tillfälle skall kunna klara alla familjers problem som räknas upp i tidningsintervjuer eller på annat håll, utan vi får räkna med att i fortsättningen som hittills försöka lappa på systemet och allteftersom våra ekonomiska tillgångar växer skapa förutsättningar för förbättringar åt de sämst ställda — framför allt de sämst ställda barnfamiljerna. Men anledning av herr Romanus” inlägg skall jag kanske säga att vi i vårt land numera har kommit dithän att t.o.m. de borgerliga har möjlighet att intressera sig för socialpolitik, Alla vet hurdant det var tidigare, då socialdemokratin tvingades gå till hård kamp emot borgerlig heten. Det var när de borgerliga styrde här i landet. Det är länge sedan nu, gudskelov, men man kan inte komma ifrån att historien också har något att säga. Jag vill framhålla för både herr Romanus och herr Gustavsson i Alvesta att även om ni skriver ut heta, stora och fina önskelistor, så skall det hela bekostas av de skattebetalare som finns inom det svenska samhället — av de löner som den svenska produktionen kan betala. Följaktligen tror jag vi kan vara överens om att även de hetaste önskningar vi har faller till marken, om vi inte samtidigt kan ge människorna möjligheter att ekonomiskt klara dessa uppgifter. Till fru Marklund, slutligen, vill jag säga att indexregleringen naturligtvis är ett sätt att klara barnbidragsfrågan och se till att barnbidragen blir beständiga. Vi lever, som jag har försökt betona för de borgerliga talarna, inte i den värld där vi kan genomföra allt vad vi önskar, utan vi får prioritera vissa insatser.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

Herr talman! Utskottets ordförande gjorde gällande att jag här hade kommit med en del filosofiska utläggningar. Jag tog upp de problem som finns i samhället i dag, och jag tror att det är angeläget att vi litet var ser på dem och försöker åstadkomma litet annorlunda förhållanden. ”Vad vill ni göra i centerpartiet?” frågar herr Karlsson i Huskvarna och åberopar att centerledaren herr Hedlund vid något tillfälle har sagt att vi är lika goda kålsupare allesammans — och därför skulle inte vi centerpartister ha några förslag att komma med. Samtidigt säger herr Karlsson att den samhällsutveckling som ägt rum har varit värdefull. Visst har den varit det i mångas tycken. Men, herr Karlsson, en väsentlig sak som socialdemokraterna tidigare varit obenägna att diskutera är folkhemmets baksida. Jag har varit med vid många debatter där man ständigt har målat ut den förbättring av samhället som har skett. Man har räknat upp de rent ekonomiska förbättringarna men bortsett ifrån övriga saker. Får jag ta några konkreta exempel. Låt oss se på lokaliseringspolitiken och decentraliseringspolitiken. Är det inte så, herr Karlsson, att under hela 1960-talet — fram till den allra senaste tiden — har socialdemokraterna arbetat efter koncentrationslinjen. Ta LO:s samordnade näringspolitiska program, från 1961 tror jag, där det står klart uttryckt! Ta den propaganda som drevs i den socialdemokratiska pressen i mitten av 1960-talet, där man talade om ”den glädjande folkvandringen från Norrland” exempelvis! Jag tror att man i dag har kommit underfund med att det går inte att följa koncentrationslinjen, därför att det skapar så oerhört stora sociala problem. Jag kan hänvisa till många motioner som väckts vid denna riksdag och som anger helt andra linjer än de som drivits från regeringspartiets sida. Vi har under många år klart deklarerat att det inte är riktigt att arbeta efter linjen att i första hand flytta människorna, utan man skall i stället flytta arbetstillfällena, och jag noterar med glädje de nya tendenser som nu kommer till synes. Apropå socialpolitiken menade herr Karlsson att historien har någonting att säga. Jag tror att herr Karlsson då bör gå så långt tillbaka som till tiden före centerpartiets tillkomst. Vem var det exempelvis som tog initiativet till de barnbidrag som vi i dag har? Det är bara en liten sak som herr Karlsson kan studera,

Herr talman! Socialutskottets ordförande började med att ge mig en liten vänlig recension. Han sade att mitt anförande var en uppvisning i barnvänlighetsdemagogi. Bara några meningar senare sade han, att det var inte så länge sedan socialdemokraterna fick slåss mot bl.a. folkpartiet för att hävda behovet av socialpolitiska insatser Jag tycker nog — om herr Karlsson i Huskvarna ursäktar — att han inte skall kasta sten när han sitter i glashus.

Det finns så många belägg för detta att det är onödigt att ta upp tiden med exempel, om inte herr Karlsson särskilt vill det. Jag är rädd att herr Karlsson missade poängen med det exempel som jag tog, och som gällde den här familjen i Dalarna. Herr Karlsson sade, att visst finns det de som har det svårt i vårt samhälle. Och han menade att det naturligtvis är beklagligt och att vi skall försöka göra någonting åt detta. Men poängen med detta exempel var ju att det rörde sig om en familj med goda inkomster — inte om en familj med särskilt låga inkomster. Och det nya som inträffat är just att familjer med hyggliga inkomster — inkomster över genomsnittet — måste begära socialhjälp. Det är därför som de generella familjepolitiska åtgärderna har fått en förnyad aktualitet. Har inte herr Karlsson upptäckt det? Jag beklagar om inte detta framgick av mitt anförande — det var i varje fall avsikten. Slutligen är det klart att man alltid spetsar öronen när en företrädare för regeringspartiet säger att vi är lika goda kålsupare och att vi alla har del i ansvaret. Det är ju inte de vanliga tongångarna från det hållet. Det vanliga är att man säger, att det som sker i samhället i stort sett är regeringens förtjänst. Säger man att vi är lika goda kålsupare brukar det gälla ett område som är fullt med problem — då skall oppositionen vara med och dela på ansvaret. Detta får väl fattas som herr Karlssons betyg åt fru Odhnoff.

Herr talman! I sitt genmäle till mig upprepade herr Karlsson i Huskvarna de ofta använda orden att vi måste prioritera, och det är väl oundvikligt att vi måste göra det nu lika väl som i andra debatter när vi behandlar dessa frågor. Och sedan sade herr Karlsson att han för sin del skulle välja en prioritering av helt annat slag än den som vpk har valt med sitt yrkande om indexreglering. Men han sade inte vad han skulle prioritera, vilken form av ekonomiskt stöd till barnfamiljerna han skulle föredra, Och det är ju just det som är problemet. De utredningar som pågår arbetar länge; under tiden behålles de gamla formerna av stöd. Vad vi vill förhindra med vårt krav på indexreglering är att det sker en fortsatt försämring av den nu viktigaste stödformen för barnfamiljerna, Sedan har det sagts att man inte skall företa några åtgärder medan en utredning arbetar med dessa frågor. Det tycker jag emellertid inte håller, eftersom vi har kunnat höja barnbidraget medan utredningen arbetar. Då skall vi väl också kunna göra barnbidraget värdebeständigt i avvaktan på utredningens betänkande, för att sedan diskutera och eventuellt välja andra stödformer. Ännu så länge finns detta stöd, och man kan väl utgå från att familjepolitiska kommittén i enlighet med sina direktiv och utgångspunkterna för kommitténs arbete kommer att bibehålla barnbidraget som den viktigaste ekonomiska stödformen för barnfamiljerna. Vi vill därför att detta stöd skall bevara sitt värde.
Herr talman! Till fru Marklund vill jag säga att om hon önskar ha exempel på vad jag avsåg, så menade jag att det vore bättre att höja bostadsbidragen till barnfamiljerna, Då har man möjlighet att ge dem som allra bäst behöver det, i stället för att företa en generell indexjustering. Sedan tillhör det också ovanligheterna att riksdagen ändrar i gällande regler så länge en utredning pågår. Att riksdagen beslutar att höja ett bidrag är en sak; det har ingenting med utredningens arbete att göra. Men om riksdagen skulle bifalla det förslag som fru Marklunds reservation innehåller, så riskerar vi att hamna på en annan linje. Till herr Romanus vill jag sedan säga att jag betackar mig för att bli betygsatt av honom. Vad jag sade hade ingenting med statsrådet fru Odhnoff att göra. Och jag vill poängtera för både herr Gustavsson i Alvesta och herr Romanus att ni får skriva vilka önskelistor ni vill; ni kan ändå aldrig frigöra er från den reella verkligheten. Det är det som jag har velat betona, Vad sedan beträffar den där familjen i Dalarna och att jag hade missat poängen i det sammanhanget så var det väl så att herr Romanus drog fram det exemplet som en stor poäng när det gäller att visa hur misslyckad familjepolitiken på barnsidan är. Men är herr Romanus då beredd att höja skatterna tillräckligt för att ge barnfamiljerna bättre stöd? Det måste nämligen bli resultatet, om ni menar allvar med att ni vill besluta om höjningar i detta fall. Sedan, herr Gustavsson i Alvesta, har vi socialdemokrater inte varit rädda för att diskutera samhällets baksida, Vilken rörelse är det som har dragit upp dessa frågor, om inte arbetarrörelsen? Och vi har ofta fått göra det — åtminstone i tidigare skeden — i kamp med en ovillig bonderörelse, som inte gärna ville syssla med de sakerna. Det är arbetarrörelsen som har varit pådrivande när det varit fråga om att åstadkomma förbättrade sociala förhållanden i vårt land, Det tror jag inte att herr Gustavsson kan komma ifrån. Socialdemokratin har verkligen varit lyhörd i det fallet. Så ytterligare några ord om koncentrationen och lokaliseringspolitiken. Jag är glad över den lokaliseringspolitik som innebär att man nu lokaliserar ut statliga företag till olika delar av vårt land, i detta fall till andra större tätorter. Och då vill jag ställa en fråga till herr Gustavsson i Alvesta, eftersom han åberopade centerns villighet att driva decentraliseringspolitik: Hur går det med era egna organisationer; är de också beredda att följa med? Det är ju en av huvudpunkterna i detta fall att det inte bara är staten som skall lokalisera ut företag, utan att även den privata företagsamheten och bonderörelsen skall medverka till att minska den nuvarande koncentrationen.

Herr talman! Jag beklagar att jag har litet svårt att hänga med i svängarna när socialutskottets ordförande går upp i varv. Först stiger herr Karlsson i Huskvarna upp och säger att när Romanus talar då är det folkpartistisk barnvänlighetsdemagogi. I nästa anförande är han oerhört indignerad och säger att inte skall Romanus sätta betyg på honom; det betackar han sig för. Men vem var det som satte betyg på vem? Det framgår nog av protokollet. Jag har inget behov av att sätta betyg på herr Karlsson. Jag tillät mig att i all stillsamhet säga att man kanske inte skall kasta sten när man sitter i glashus beträffande demagogi. Men vem som är skolmästaren här är det nog inget tvivel om. Sedan sade herr Karlsson: Det finns problem även för barnfamiljer med goda inkomster — det tycks han nu medge. Och så frågar han: Är ni då beredda att ta de ekonomiska konsekvenserna av detta? Ja, självfallet! Förra året, när riksdagen antog skattepaketet hade centerpartiet och folkpartiet en annan prioritering, och där fanns både den ena och den andra sidan med. Varje gång som folkpartiet i riksdagen har föreslagit några utgifter har vi också varit beredda att medverka till att skaffa inkomster till dem. Det har faktiskt finansministern numera erkänt. Det tycker jag att även herr Karlsson kunde göra,
Herr talman! Jag har i mitt tidigare anförande sagt att socialdemokraterna är ovilliga att diskutera orsakerna till de problem vi har i samhället i dag. Under 1950-talet och 1960-talet har det varit samma förhållande, Jag har mött många socialdemokrater i olika debatter och ständigt fått höra: Se hur många procent vi har ökat vår nationalinkomst! Men man har glömt bort många saker i sammanhanget, och i dag ser vi följderna. Vi är inte rädda för att diskutera samhällets baksida, säger Göran Karlsson i Huskvarna; det är arbetarrörelsen som drivit på utvecklingen hela tiden, Men jag kommer tillbaka till frågan om lokaliseringspolitiken. Vem är det, Göran Karlsson, som har drivit den hårdast under de senaste 15—20 åren? Jag är medveten om att socialdemokraterna i vissa sammanhang varit med, och under de senaste åren har inställningen blivit en annan på grund av den opinion som kommit till uttryck ute i landet.

Göran Karlsson sade: Hur har ni det med era egna företag i Stockholm? Ja, centerpartiet har ju sitt kansli här i Stockholm. Men Göran Karlsson får skilja mellan centerorganisationen och jordbrukets föreningsrörelse som är självständiga organisationer. Jag hoppas att det kommer att göras en översyn och att det även där skall finnas möjligheter till förflyttningar. Men, Göran Karlsson, av den samlade föreningsrörelsens anställda är det en mycket liten del som är placerad i Stockholm. Det är bara att konstatera,
Herr talman! Ja, fattas bara annat! Ni kan väl inte flytta mejerierna och slakterierna och alltsammans till Stockholm! Det ligger ju i sakens natur att det största antalet anställda inom bondekooperationen finns ute i landet. Det skulle vara häpnadsväckande annars. Det är inte meningen att vi skall föra en lokaliseringspolitisk debatt här, och jag skall följaktligen fatta mig kort på den punkten. Jag medger gärna att centerpartiet har varit verksamt för att få en ökad lokalisering till stånd, och det har vi också varit från regeringspartiets sida. Jag vill bara betona att när den började förverkligas, så var det socialdemokratin som fick bära den stora tunga bördan. Sedan ett par ord till herr Romanus! Det är gott och väl att ni inom folkpartiet vill finansiera de reformer ni föreslår. Men om jag inte minns fel var det i stort sett bara cigarrettrökarna som skulle betala alla de reformer ni ville genomföra. Jag undrar om det kan vara rätta vägen att genom punktskatter låta vissa grupper svara för finansieringen av de reformer man föreslår.

Herr talman! Jag hade ursprungligen begärt ordet först i anslutning till punkten 6 i utskottets betänkande, vilken handlar om bostadstillägg till barnfamiljerna. Men när nu statsrådet Odhnoff har tagit initiativ till någonting som, åtminstone till en början, liknade en principdebatt om hela familjepolitiken vill jag gärna vara med, trots att jag inte företräder någon reservation eller har något annat yrkande än om bifall till utskottsmajoritetens hemställan under denna punkt. Herr talman! Det finns en miljon barnfamiljer i Sverige. I dessa familjer lever tre och en halv till fyra miljoner människor, alltså ungefär halva folket. Jag är rätt säker på att inte så få av dessa människor med visst intresse kommer att försöka bilda sig en uppfattning om vad som sagts i riksdagen i dag. Jag tror emellertid att de förstrött kommer att gå förbi eventuella referat av den senaste halvtimmens replikväxling om hur det var förr i världen, om vem som vill det ena och det andra och om var jordbrukets organisationer lämpligen bör lokaliseras. Men det finns en substans i denna fråga som intresserar väldigt många. Låt mig bara säga till utskottets värderade ordförande att när han gör gällande att borgerliga partier först på senare tid har intresserat sig för socialpolitik i allmänhet och uppenbarligen familjepolitik i synnerhet, så har han väl historiskt sett i någon mån — men inte helt — rätt i det. Jag skulle vilja rekommendera herr Karlsson i Huskvarna ett historiskt studium — det är så populärt numera, Läs vid tillfälle när tiden räcker till motionen nr 1 till 1935 års riksdag! Det är en intressant läsning. Det som frapperar mig är emellertid att om herr Karlsson tycker att vi som företräder oppositionen har ändrat ton och mening, så har nog herr Karlsson och hans meningsfränder också gjort det. Hans svar på kritiken: ”Kom ihåg att vad vi än beslutar så måste kostnaderna härför bäras av skattebetalarna! ” kunde han ord för ord ha hämtat ur vilket rutinanförande som helst av någon borgerlig riksdagsledamot på 1920 och 1930-talen. Tiderna förändras, herr Karlsson, och vi med dem. Det är kanske bäst så! Fru Odhnoff började med en, såvitt jag förstår, fullständigt korrekt beskrivning av vad som skett på familjepolitikens område de senaste åren. Hon gjorde också den, såvitt jag förstår, fullständigt korrekta sammanfattningen att det faktiskt är åtskilligt som har skett. Det har åtgjorts rätt mycket trots pågående utredningar och andra komplikationer, och det har satsats rätt mycket pengar. Jag har inte några siffror i huvudet, men bara på två poster — de för två år sedan införda bostadstilläggen och den senaste höjningen av barnbidragen — har vi satsat runt en miljard kronor i nya pengar. Det har även gjorts andra satsningar — bidragsförskotten och en del därtill. Men jag tror att vi är överens om alldeles oavsett vad vi kan ha haft för varierande uppfattningar om prioriteringar under de senaste åren, att statsfinanser och samhällsekonomi — sådant som läget, välkänt för oss alla, är i dag — sannolikt inte hade medgett några nämnvärt större nya satsningar under den tiden. Sedan kan vi hur mycket vi vill säga att vi har varit beredda att medverka till finansieringen av det vi har föreslagit. Men så där väldigt mycket mer i pengar mätt vill jag inte tro att det har varit möjligt att satsa. Frågan är då om vi möjligen har satsat fel det vi har satsat. Helt kan vi väl inte visa ifrån oss den frågan. Jag vill gärna bekänna, herr talman, att det känns betydligt tyngre och svårare att syssla med familjepolitik i dag än det gjorde t.ex. när familjepolitiska kommittén, som jag har nöjet tillhöra, började sin verksamhet våren 1965. Det är som om det vore en mycket större och mycket svårare materia att handskas med i dag än den gången.

Det var lätt att definiera dem. Det var i första hand familjerna med de låga inkomsterna och de många barnen. Det var också den gången relativt lätt att isolera den gruppen.

Utifrån den iakttagelsen var det också ganska lätt att säga att vi måste inrikta förbättringarna av familjestödet i första hand på denna grupp. Det var tekniskt inte särskilt svårt att göra det. Så småningom framgick ur dessa överväganden ett system med vilket jag inte är helt nöjd — det har jag deklarerat många gånger — nämligen det nuvarande systemet med bostadstillägg till barnfamiljer, som dock hade den egenskapen att det styrde stödet dit där det bäst behövdes.

Man kan kalla det för slagord, men det som har döpts till den nya fattigdomen är en realitet. För mig är det en trivialitet, herr Romanus, att även familjer med två inkomsttagare och goda, kanske till och med mycket goda, inkomster dagligdags konstaterar att det är svårt att få pengarna att räcka till. Det gör alla med ytterligt få undantag. Vi i denna kammare brukar då och då betecknas såsom höglönetagare, och vi hör i varje fall inte till de dåligt ställda. Men jag undrar hur många riksdagsledamöter som inte dagligdags är beredda att vitsorda att det är svårt att få pengarna att räcka till. Jag är i varje fall beredd att göra det när som helst. Det är rätt trivialt. Men även i en annan mening är detta en verklighet. De reellt stödbehövandes antal har otvivelaktigt vuxit och sprängt ramen för det vi för några år sedan kallade låginkomstgrupperna, Vi har ett statligt och kommunalt bostadstillägg, speciellt syftande till att stödja dessa familjer. Gränsen för oreducerat sådant tillägg går efter det senaste ändringsförslaget vid ungefär 20 000 kronors familjeinkomst och tillägget försvinner i praktiken helt och hållet vid en inkomst som är ca 10 000 kronor högre. 20 000 kronor — i dag räcker inte det om man vill dra gränsen för dem som har det besvärligt. Låt vara att ett i huvudsak oreducerat bostadstillägg räcker upp till den gräns som vi brukar beteckna som låglönegränsen, var den nu går — den är rätt diffus. Men ovanpå de grupperna i inkomstskalan har vi de familjer som tjänar 2 000 å 3 000 kronor i månaden. Och det är en stor grupp! Det är ostridigt att ett nästan för varje vecka växande antal av dessa familjer på goda grunder och med alldeles korrekt tillämpning av de normer och regler som finns tillerkänns behovsprövad, kontant kommunal socialhjälp därför att det inte går ihop. Vi vet också att det som skiljer familjerna i den gruppen — som trots inkomster närmast ovanför den egentliga låglönenivån inte får det att gå ihop — från andra inkomsttagare i samma läge, som kanske klarar sig riktigt hyggligt, väsentligen är tre företeelser. Oftast finns det bara en inkomsttagare i familjen. Det finns mer än ett barn — riktigt stora familjer är sällsynta i dag, men det finns i varje fall mer än ett barn, Man har en hyra som är orimligt hög i förhållande till inkomsten, Det är dessa tre kriterier som konstituerar behovet av socialhjälp. Det finns i dag omkring 60 000 barnfamiljer som uppbär socialhjälp som tillskott till det generella stödet och antalet växer snabbt. Socialhjälpen — denna på rimånga sätt primitiva hjälpform — har kommit att spela en kanske väl stor roll i vår socialpolitiska debatt i Sverige på senare tid. Ekonomiskt, sett ur hela samhällets synpunkt, spelar den näst intill ingen roll alls. Av bortåt 30 000 miljoner som samhället totalt — stat och kommuner — satsar för sociala ändamål är inte mer än ungefär en procent, 300 miljoner kronor, socialhjälp. Jag tror ändå att man inte nog kan uppmärksamma socialhjälpens utveckling ur en annan synvinkel än den strikt ekonomiska — som i och för sig kan vara viktig nog för kommunerna, som skall betala — nämligen att vi bör se socialhjälpen och dess utveckling som en larmsignal. När behovet av sådan hjälp stiger — och stiger snabbt — och särskilt när de hjälpsökande är att finna i inkomstgrupper som vi normalt betraktar som visserligen inte på något sätt särskilt gynnade, men ändå inte som de sämst ställda, är det en larmsignal om att någonting har gått snett i vårt välfärdssystem i övrigt. Normalt skall den posten inte behöva växa, men nu gör den det — och den växer snabbt. Vi vet att det i våra storstadsområden finns nybyggda bostadskvarter — stora nya bostadsområden — där en tredjedel och i något av mig känt fall hälften av alla boende uppbär socialhjälp som bidrag till hyran. Märk väl: Detta är inte de människor som vi ser omskrivna i tidningar i samband med misshandelsmål och annat elände, det s.k. klientelet, de s. k, socialfallen, de utanförstående och avsigkomna, som får så många nedsättande benämningar. Det är inte de. Huvuddelen utgörs av de alldeles vanliga familjerna, som arbetar och sliter och gör sin insats i ett heltidsjobb, har full inkomst för det men ändå inte kan få ekonomin att gå ihop. Det är detta som är problemet. Och en del av problemet är familjepolitisk, eftersom så många av dem är barnfamiljer. För litet över två år sedan ”sjösatte” vi reformen med bostadstillägg till barnfamiljer. Första året visade det sig att över 400 miljoner kronor gick åt för att betala denna reform. Eftersom jag inte har några siffror med mig måste jag hänvisa till ”närmevärden” — låt mig säga att jämfört med det tidigare familjebostadsbidragssystemet tillfördes barnfamiljerna bortåt en kvarts miljon kronor i friska pengar. Det rörde sig om storleksordningen 200-250 miljoner kronor. När riksdagen på en gång matade in bortåt en kvarts miljon kronor i friska pengar i barnfamiljernas budget, borde man ha kunnat avläsa en minskning i behovet av socialhjälp till bostadskostnader. Det finns ingen undersökning på detta ännu, men jag har tagit stickprov och frågat mig för. Överallt har jag fått samma svar: Man kan inte avläsa den minsta lilla dämpning i ökningstakten när det gäller det behovet. Ökningen av familjernas behov av socialhjälp till bostadskostnader fortsätter oförminskat trots kvartsmiljonen. Vad kan det bero på? Jag har kunnat hitta tre möjliga förklaringar — kanske finns det flera. En är naturligtvis att vi skulle ha råkat konstruera en reform som är alldeles felaktig, som inte träffar rätta människor med rätt belopp. Det är mycket litet sannolikt. Reformen är faktiskt så gjord att den styr pengarna dit där behovet rimligen är störst — till de låga inkomsterna och de större familjerna, Man kan också tänka sig att det fanns ett tidigare otillfredsställt behov: kommunerna har inte klarat att tillgodose hela det behov av stöd som i och för sig var dokumenterat. Man har gått så långt man orkade och man har kallat den bit man orkade med för stöd till hyran. När sen det stödet kommer från annat håll, säger man: Ja, men det är fortfarande inte uppe där det borde vara. Vi får fortsätta att betala ut vår del också. Nu kan vi kalla den någonting annat eller fortsätta att kalla den detsamma. Vad man kallar socialhjälpen spelar så liten roll. Det är en möjlig förklaring, och jag tror att den rymmer en del. Det finns en tredje möjlighet. Ett par hundra miljoner kronor räcker kanske bara nätt och jämnt till att nollställa bostadskostnaderna ett år. Förklaringen kan vara att stegringen av kostnaderna för nyproduktion av bostäder är så stor och så snabb — t.ex. år 1969 — att de tvåhundra miljonerna i stort sett bara räcker till att kapa den nya toppen. Det är möjligt att det är så, och det bör vi ta reda på. När man säger att det blivit svårare än för några år sedan att handskas med detta, är det just därför att den isolerbara gruppen av dem som vi kunde iaktta hade grundade anspråk på ett förstärkt stöd har vuxit och dessutom blivit svårare att definiera. Det är möjligt att siffran 400 000 — 425 000 familjer, dvs. de som uppfyller kriterierna för bostadstillägg, i dag är korrekt när det gäller dem som har det sämst. Den kanske ligger ändå högre. Vad gör vi då? Jag har varit mycket övertygad om — övertygelsen har inte släppt ännu — att det är alldeles nödvändigt att differentiera familjestödet, göra det selektivt och sätta in stötarna där pengarna kan göra bäst nytta och där de bäst behövs. Det är många som tidigare har varit helt ”frälsta” för tanken på ett så likformigt, så generellt utformat stöd som möjligt, men som i dag har tänkt om. För något år sedan träffade jag socialministern i den senaste labourministären i London, en man som i stort sett ägnat sitt liv åt att slåss för en socialpolitik — inte minst en familjepolitik — av den modell som uppenbarligen bl.a. herr Romanus företräder och enligt vilken så stor del av stödet som möjligt skall fördelas efter generella grunder och lika till alla. Efter något års försök som socialminister sammanfattade han sina erfarenheter med orden: England får aldrig råd att avskaffa fattigdomen förrän vi vågar peka ut den. Jag tror att det ligger någonting i det. Om man inte skall anse sig ha rätt att ge ett rejält stöd till den som verkligen behöver stödet utan att söka alibi i att ge samma stöd också till den som inte behöver det, eller i varje fall inte behöver det lika väl, då tror jag aldrig att vi får råd att avskaffa vare sig den gamla eller den nya fattigdomen. Nu säger utskottets ordförande att hellre än att indexreglera barnbidragen, så låt oss satsa pengarna i systemet för bostadstillägg. Vi är överens, herr Karlsson i Huskvarna och jag, om att vi i varje fall inte för närvarande skall indexreglera barnbidragen. Vi är också överens om att man hellre skall använda pengarna där de på ett differentierat sätt gör bäst nytta. Det är väl helt klart att en höjning av barnbidraget med låt oss säga en hundralapp om året i väldigt få fall förändrar familjernas situation. Man kan tala om gottköpspengar eller vad man vill, men det är alldeles klart att för en tvåbarnsfamilj som är i en mycket svår ekonomisk situation och får 50 kronor ytterligare i månaden är det skönt när pengarna kommer. Men det förändrar i stort inte familjens ekonomiska situation. För den som är i en mycket god ekonomisk situation och tjänar 50 000 — 100 000 kronor om året är det kanske också kul när pengarna kommer, men det förändrar fortfarande inte vederbörandes ekonzmiska situation. Däremot kostar det staten 180 miljoner kronor. Samma belopp inmatat i bostadstilläggssystemet skulle för de värst utsatta familjerna kunna ge ett stöd som närmar sig samma belopp per månad eller i varje fall per kvartal som vi nyss talade om per år. Då märks det också i familjernas ekonomi. Det är emellertid en hake med detta, herr Karlsson i Huskvarna, och det är att bostadstilläggssystemet är så utformat att det faktiskt inte tål hur mycket pengar som helst. Det går inte att bygga ut det hur långt som helst. Det är nog möjligt att komma en bit ytterligare — 180 miljoner kronor tror jag att det skulle kunna svälja, kanske 360 miljoner kronor också, vad vet jag. Men bl.a. de marginaloch tröskeleffekter som i vissa inkomstlägen är närmast groteska och en del andra olägenheter gör att det systemet inte tål att bli en huvuddel i det familjepolitiska stödsystemet. Vi får söka oss fram också på andra vägar. Nu har man sagt att vi måste ha en samlad plan. Jag vill minnas att jag själv en gång för några år sedan motionerade i det ärendet, att vi måste ha en samlad bedömning av hela familjepolitiken. Vi kan inte hålla på med en familjepolitisk kommitté, en barnstugeutredning och, som för några år sedan, en familjeskatteutredning och en mängd andra ting, dvs. utredningar som pysslar med var sin bit av problemet. Lägg i stället alltihop på ett ställe och ge oss en samlad plan. Det är mycket vanligt här i riksdagen att vi återkommer med våra motioner som följetong år efter år. Detta är en motion som jag för länge sedan slutat att väcka därför att min erfarenhet har sagt mig att det inte går att komma fram på den vägen heller. Fältet är helt enkelt för stort. Vi skulle kunna tillsätta en stor familjepolitisk kommission men den måste mycket snabbt falla sönder i sektioner — eller vad man nu vill kalla det — som tar var sin bit, därför att det inte går att vid ett bord under en hatt utreda alla dessa ting — på kontantstödssidan, på skattesidan och på servicesidan. Då skulle man ändå bara formellt och inte reellt ha nått en samordning. Vi får väl hålla på som vi gör, och det är litet tröstlöst att det skall ta så lång tid och att det är så mycket material som skall fram. Till slut vill jag bara, herr talman, knyta an till den debatt som utskottets presidium — utskottets ordförande och vice ordförande — hade inbördes för en stund sedan, där man var på väg ut i en allmän diskussion om samhället och hur samhället fungerar särskilt för barnfamiljerna. Det är väl inte vår uppgift, när vi försöker komma till rätta med konkreta familjepolitiska spörsmål, att sväva ut så oerhört långt. Att i alla sammanhang underkänna hela samhället ända ned i dess grundval är ju en debatteknik som brukar utmärka debattörer som står rätt långt från både herr Karlsson i Huskvarna och herr Gustavsson i Alvesta. På en del konkreta punkter är det emellertid uppenbart att våra familjepolitiska bekymmer hänger samman med förhållanden i samhället i övrigt. Jag skall inte alls ge mig så långt ut som till decentralisering och centralisering, lokaliseringspolitik och allmän miljö och sådant. Det räcker med att stanna ett ögonblick vid skatten. Sverige är ju ett av de få länder i världen där man vid beskattningen inte tar någon hänsyn till försörjningsbörda, till familjernas storlek m.m. Vi har en annan teknik, jag vet det, men vi är faktiskt tämligen ensamma om det. Nu är det ju så att man har, med som jag anser stor rätt, sagt att låginkomst är ett annat ord för inflationskänslig inkomst. Jag tror det är riktigt att det är de låga inkomsterna som alldeles speciellt är känsliga för inflation.

Men därtill kommer att den gruppen i mycket hög grad har skattekänslig inkomst. Vi vet att just däromkring har vi den ökända puckeln. Där kulminerar marginalskatteskalan.

Däri består problemet till stor del. Jag har sagt en gång i ett annat sammanhang, att det är väl en egendomlig jämlikhetspolitik om man skall börja med att rikta in sig på de grupper som ligger strax ovanför vad vi kallar låginkomstgrupperna och pressa ned dem dit. De grupper som låg just på den nivå dit vi hoppas kunna höja de egentliga låginkomstgrupperna pressas alltså ned i låginkomstträsket. Det är en egenartad jämlikhetspolitik. Jag tror, herr talman, och det är därför jag säger det, att vi just i vår familjepolitiska situation har ett bevis för att det är detta som håller på att ske.

Och det ställer särskilda krav. Jag är, herr talman, något pessimistisk i fråga om våra möjligheter att med hittills vanliga familjepolitiska åtgärder komma åt den problematiken.

Herr talman! Det har varit utomordentligt intressant att lyssna till herr Carlshamres erfarenheter av det familjepolitiska utvecklingsarbete som han själv så verksamt har deltagit i. Han sade att det i början tycktes vara så lätt att prioritera och att se hur problemen kunde lösas upp. Man undrar då: Var inte den lättheten skenbar, därför att kunskaperna inte räckte till att tränga in i kärnfrågorna? Inte minst genom familjepolitiska kommitténs fortsatta arbete har vi ju fått en så mycket mer detaljerad bild av den familjepolitiska problematiken. Vad man frågar sig är vidare om den grupp som det här har talats om i första hand kan hjälpas med pengar, dvs. om det är den ekonomiska problematiken som överväger. Jag tror att det i väldigt många av familjerna i dag i stället är ett stöd i själva funktionen som är nödvändigt. Den lilla krets som hushållsenheter med ett eller två barn utgör räcker inte för kontakter och för ett utbyte av tjänster. Familjen måste vidgas mot samhället, och jag ser barnstugan som en förlängning av och ett stöd till familjen.

Man planerar bostadsförsörjningsområden som ghetton enbart för boendet och avskärmade från produktivt arbete ute på arbetsmarknaden. Och man lägger dessa bostadsförsörjningsområden så att orimlig tid får offras på resor mellan bostad och arbetsplats. Detta sätt att bo bygger i stor utsträckning på att man skall ha ett väl fungerande system för service åt den som är ute och arbetar. Den där markservicen består väldigt ofta av en hemmafru. Hemmafrun skall hålla igång bostadsförsörjningsområdet på dagen — beteckningen ”sovstad” visar att planeraren över huvud taget aldrig har tänkt på de människor som skall fungera i detta område. När hemmafrun går ut på arbetsmarknaden får hon då behov av service i rik mängd — även om kravet naturligtvis ofta är outtalat. Det ställs krav på långa öppettider i barnstugan. Det ställs krav på hjälp med mat, tvätt och städtjänster. Det blir en mycket stor belastning på den sociala servicen i dessa kommuner. Jag tror att det är nödvändigt att gå in för ett system med selektiva stödformer, så som herr Carlshamre har skisserat.

De borgerliga reservanterna talar utifrån en statisk syn på familjepolitiken, en statisk syn som ställer krav på regering och riksdag att i förväg låsa sig vid vissa familjepolitiska åtgärder för ett stort antal år framöver. Herr Gustavsson i Alvesta är uppenbart medveten om att familjepolitiken gäller den enskilda människans trygghet. Han kan nog också se hur motionen har ett alltför snävt synsätt när det gäller det familjepolitiska området och hur reservationen i sina krav är alltför snäv. Vad beträffar herr Romanus får jag plocka ut några av de saker han talade om. Låt oss börja med gottköpsbidraget. Slå gärna upp prefixet eller förleden gottköp i ordboken, Där står en rad synonymer, bland andra lättvunnet, lättköpt, hastigt tillkommet, billigt, av ringa värde. Att folkpartiet tolkar mitt tal om gottköpsförslag och gottköpsbidrag som att jag menar att bidraget skulle vara ägnat att köpa godis för får nog stå för folkpartiets räkning. Det visar väl närmast vilket användningsområde folkpartiet spontant kan tänka sig för en knapp tia i veckan.

Skillnaden mot låginkomsttagaren är ju att låginkomsttagaren måste spara på varje utgiftspost. Han har aldrig någon guldkant på tillvaron. Det är intressant att höra av herr Romanus att den önskelista som läggs fram i motionen skall uppfattas som en prioritering. Jag noterar att barnstugesidan tydligen faller helt utanför de samlade reformer inom familjepolitiken som motionen handlar om. Men för att svara mot människors starkt skiftande behov fordras i hög grad differentierade åtgärder inom familjepolitiken. Vi lever ju i ett dynamiskt samhälle, där familjepolitik och samhällsutveckling ömsesidigt måste anpassas till varandra, Det är självklart alldeles nödvändigt att man har en övergripande målsättning när det gäller familjepolitiken och att de familjepolitiska åtgärderna baseras på en genomtänkt linje. Men familjepolitiken kan ju inte begränsas till allmänna ekonomiska stödåtgärder, utan den måste omfatta en rad olika områden inom samhällsutvecklingen. Det gäller utbyggnaden av barnomsorgen genom barnstugor och barnvänliga miljöer. Det gäller hela frågan om boendemiljöns utformning, som vi litet grand har snuddat vid. Det gäller en mängd olika servicefrågor: arbetstidsfrågor — inte minst för småbarnsföräldrar — skolans innehåll och utformning, familjelagstiftning osv. Familjepolitiken kan inte isoleras och låsas fast för någon längre tid. Den måste hela tiden fungera i sitt sammanhang. Den skall inte bara successivt anpassas till samhällsutvecklingen. Den skall också påverka samhällsutvecklingen i riktning mot trygghet och jämlikhet. Det är ju därför som vi på familjepolitikens område bedriver ett fortlöpande utredningsoch planeringsarbete, som skall ge oss underlag för politiska ställningstaganden när det gäller de familjepolitiska reformer som vi arbetar på. Detta underlag kommer också att ge en grund för bedömningen av den fråga som fru Marklund har tagit upp i sin reservation. Det mycket omfattande arbetet — som pågår främst inom familjepolitiska kommittén och barnstugeutredningen men också inom bl.a. servicekommittén, socialutredningen och familjelagssakkunniga — kommer att ge grundläggande material för bedömningar och beslut om de familjepolitiska åtgärder som kan bli aktuella under de närmaste åren.

Herr talman! Jag har inte något behov av att polemisera mot herr Carlshamre — inte av den anledningen att jag skulle instämma i allt vad han sade, men därför att jag instämmer mer i vad han sade nu, än vad han har sagt vid andra tillfällen. Det intressanta i herr Carlshamres anförande var — om det ursäktas — just det avsnitt där han — med kanske något fler ord än jag använde — utvecklade den synpunkt som jag litet sammanträngt ville kalla ”de nya fattiga”. Eller det förhållandet, att familjer med goda inkomster har svårt att få pengarna att räcka. Jag menar naturligtvis, och det förstår herr Carlshamre lika bara som någon annan, inte de triviala penningbekymmer som väl alla har, utan just detta att man trots goda inkomster upplever sin situation som allvarligt problematisk. Att man vänder sig till socialhjälpen är ett tecken på detta, men även de som inte gör det kan uppleva sin situation som fylld av svårigheter. Men som sagt, jag har inte något behov av ytterligare polemik med herr Carlshamre. Fru Odhnoff sade att många av svårigheterna beror på dålig planering, på att man inte har barntillsyn, att det inte finns service osv. Det tror jag är alldeles riktigt. Och det svar som jag måste ge henne är, att då är det desto större anledning att satsa mer på att förbättra denna service, denna barntillsyn osv. Det kan då påpekas att en hel del görs, det är en snabb utveckling just nu av barnstugebyggandet. Javisst, men man kan inte komma ifrån att den regering som har haft ansvaret på detta område under ganska lång tid har låtit bli att göra särskilt mycket. Under hela 1950-talet och första halvan av 1960-talet var barnstugebyggandet praktiskt taget obefintligt. När förslag fördes fram som syftade till att t.ex. snabbt få en förbättring till stånd genom en satsning på familjedaghem, och när förslag under många år fördes fram om förbättrad boendeservice i övrigt, var intresset från regeringens sida inte så stort som man kunde önska. Det är därför litet makabert när familjeministern säger: ”Här ser man vilken prioritering folkpartiet gör. Ni har inte nämnt barntillsynen i motionen.” Nej, men det finns ju fler motioner. Den här motionen handlar om det direkt ekonomiska stödet till barnfamiljerna. Om fru Odhnoff är kvar vid behandlingen av ytterligare några punkter under denna huvudtitel, kommer hon att finna att vi har reservationer som gäller ökade statsbidrag, t.ex. till både daghem och familjedaghem. Så på den punkten tror jag inte att hon kommer så billigt undan. Jag hade inte väntat mig att fru Odhnoff skulle ta den här lilla vitsen, om att ”gottköpsbidrag” kan tolkas på två olika sätt, så allvarligt att hon menade att man skulle gå till uppslagsböcker för att reda ut hennes uttryckssätt. Det är inte jag som har hittat på vitsen — det vill jag inte skryta med — och den kanske inte är så förfärligt rolig heller. Men det reella i det hela är väl ända att fru Odhnoff viftar bort vårt förslag om vårdnadsbidrag och säger, att 500 kronor om året skattefritt inte är någonting. För en familj som har tre barn under sju år är det 1 500 kronor skattefritt. För att tjäna lika mycket måste man i regel tjäna 3 000 kronor. Jag vet inte hur många barnfamiljer som bara viftar bort detta och säger: ”Det där är ju ingenting.” Det måste vara detta som var syftet med uttalandet i alla fall. Att vårt förslag om ett vårdnadsbidrag skulle vara ett hastigt påkommet förslag är fel. Däremot ligger det någonting av hastigt övergivande i den här frågan från fru Odhnoffs sida och hennes parti, som tidigare under många år har talat om att införa ett vårdnadsbidrag, men nu bara vänder tummen ned. Det är klart att man inte skall låsa fast familjepolitiken för all framtid. Det är ingen som har hävdat det, vi begär bara en plan, En viss stadga och samordning av planeringen skulle väl ändå inte skada? Inte var det väl tillfredsställande att vi efter många års skattedebatt förra året fick en familjebeskattningsreform som bara var en skattereform och ingen familjepolitisk reform? Inte var väl det någon bra planering? I det fallet håller jag faktiskt mer med fru Nancy Eriksson än med fru Odhnoff.

Fru talman! Jag känner inte heller något särskilt behov av att polemisera vare sig med herr Romanus eller med statsrådet Odhnoff — polemik har väl sin tid. Jag tror emellertid att de ting som vi nu sysslar med faktiskt är så komplicerade, så svåra och så stora och betydelsefulla att det bästa sättet på vilket vi kan agera i förhållande till varandra är att försöka lyssna på varandra och fånga upp de uppslag som kan komma. Det kommer väl kloka uppslag från alla håll, som vi bör ta fasta på om vi skall lyckas komma till rätta med detta besvärliga problemkomplex. Dessutom har min erfarenhet lärt mig att det på detta område faktiskt finns en gemensam vilja att komma fram till någonting positivt och verkligt hjälpsamt. Men det var en punkt i fru Odhnoffs senaste anförande som jag ville knyta några reflexioner till, nämligen det i och för sig riktiga talet om att vi inte löser problemen bara med ekonomiskt stöd utan att det är själva strukturen i samhället, hela serviceutbudet och allt detta som måste till. Det är naturligtvis riktigt. Jag vill inte ett ögonblick misstänkas för att vilja dämpa takten i barnstugebyggandet t.ex. Vi hade för några år sedan en ofta upprepad, väldigt ofruktbar debatt om hur stort behovet av barnstugeplatser egentligen var. Någon hade beräknat det till 180 000 och andra tyckte att det kunde räcka med 60 000 osv. Det var en mycket ointressant debatt. Jag tror att om vi tog den i dag skulle vi återigen bli oense i bedömningen av hur många sådana platser det till sist behövs. Men det finns en sak som vi är helt överens om, och det är att det behövs väsentligt många fler än vi i dag har. Därför kan man skjuta ifrån sig — kanske för lång tid framåt — bestämningen av gränsen för hur stort utbudet en gång till slut behöver vara. Vi kan vara överens om att vi bör hjälpas åt att få fram så många barntillsynsplatser som vi över huvud taget orkar med. Då säger fru Odhnoff att vi måste ställa krav. Det ställs stora krav på servicen, Ett exempel är öppethållandetiden i barnstugorna. Det är besvärligt på sina håll; den räcker inte till. Men då måste jag skjuta in: Låt vara att det ställs stora krav på service, men det finns också gränser för vilka krav vi får lov att ställa på familjerna och kanske alldeles särskilt på barnen. Jag vet att det är något tillspetsat och inte helt korrekt, men med viss rätt kan man säga att öppethållningstid i barnstugan är detsamma som arbetstid för barnet. Visserligen är det väl inte något barn som finns där riktigt hela tiden från det man öppnar i ottan tills man stänger på kvällen, men det går åt det hållet: öppethållningstid i barnstugan är arbetstid för barnet. Det är möjligt att det här finns en skillnad i uppfattning och värdering mellan fru Odhnoff och mig. Jag är helt beredd att medverka till att vi förbättrar servicen till barnfamiljerna men inte i den meningen att den ställer orimliga krav på familjernas sätt att tillgodogöra sig den här servicen. Det har gjorts undersökningar — det var väl där man fick siffran 180 000, vill jag minnas — om hur många gifta kvinnor med barn som i dag inte har förvärvsarbete men som skulle önska ta förvärvsarbete, om bara barntillsynen vore ordnad. Då når man höga siffror. Mig veterligt har man aldrig gjort den motsatta undersökningen. Hur många av dem som klockan sex på morgonen släpar i väg med sitt barn till daghemmet och sedan far kanske tvärs igenom staden till en arbetsplats och tillbaka på kvällen samma väg, hur många av dem skulle om man frågade dem direkt säga: Tänk, om vi kunde slippa ett enda år! Jag tror att de finns också, och därför är jag litet rädd för att alltför starkt betona utbyggnaden av de här formerna av service. Vi kan komma att med dem ställa orimliga krav på familjerna, både på föräldrarna och på barnen, och därför, fru Odhnoff, kommer vi inte förbi att försöka hitta former för det ekonomiska stödet till barnfamiljerna — gärna också när det gäller familjebeskattningen — som ger familjerna någonting som liknar en verklig valfrihet, åtminstone under några år. Jag vet inte i dag, och ingen vet i dag hur vi med bästa möjliga effekt skall kombinera de olika stödformerna som vi dels har i funktion, dels har förslag om: allmänna barnbidrag, särskilt stöd i form av bostadstillägg, ett eventuellt vårdbidrag, som ännu så länge bara är ett förslag. Det är bl.a. därför som jag inte står bakom någon reservation som begär en plan nu eller mycket snart. Vi kan inte göra den planen. Vi måste tränga in i problemen djupare än vi hittills haft möjlighet att göra för att få den rätta avvägningen och den rätta kombinationen. Men för egen del är jag ganska säker på att avvägningen måste göras på ett sådant sätt att vi sätter en gräns inte bara för de krav vi ställer på samhället utan också för de krav vi ställer på familjerna, särskilt på barnen.

Fru talman! Herr Romanus berättar för oss att han inte har kommit på vitsarna själv — det kan ju vara intressant att få reda på — och när han sedan tycker att de är dåliga vill han inte stå för dem. Jag tror att herr Romanus med detta kan vara besvarad. Ett litet svar ytterligare kan jag kanske ge, ett citat ur en motion som är undertecknad av Gunnar Hedlund och Gunnar Helén.

Herr Carlshamre påpekar, som jag tycker mycket riktigt, att det finns gränser för de krav som man kan ställa på familjerna. Jag vill säga att det räcker inte att förbättra servicen, och det räcker inte att öka det ekonomiska stödet. Man måste ju påverka hela samhällsplaneringen, man måste sätta in de stora ansträngningarna för att driva hela samhällsplaneringen med en social målsättning.

Fru talman! Det väsentliga i sammanhanget var kanske inte vitsen utan sakfrågan, men den undvek ju fru Odhnoff även i sitt senaste inlägg. Det citat ur den här motionen som hon läste upp fann jag inte så förgörande som uppenbarligen var avsikten, Det är väl riktigt att det inte är en självklar fråga hur ett vårdnadsbidrag skall utformas i framtiden. Det är också riktigt att det hade varit bäst om man hade haft ett färdigt förslag när man genomförde skattereformen, Men det är inte oppositionen som planerar utredningsarbetet; det är ju regeringen. När regeringen inte klarade det på ett tillfredsställande sätt var vi naturligtvis förra året hänvisade till att skulle barnfamiljerna få någonting utöver en ren kompensation för ökade pålagor och ökade priser, måste vi lägga fram ett konkret förslag. Vi sade uttryckligen att det var ett första steg, och vi var helt med på att det måste byggas ut senare. Vi kan ju bara leva i den verklighet som regeringen skapar. Detsamma gäller nu. Nu tar vi inte ställning till detaljerna. Men vi begär ett vårdnadsbidrag, det är den princip som vi står fast vid. Det vore, tycker jag, mycket glädjande om även fru Odhnoffs parti kunde stå fast vid den princip som man spikade t.ex. i 1964 års jämlikhetsprogram.
Fru talman! Nej, det var när regeringen lade fram sitt skatteförslag som vi framförde våra ändringsförslag.
Fru talman! Jag tycker att det är intressant att höra att i valrörelsen har man konkreta förslag att komma med; i mellanvalsperioden finner man att man måste utreda dem.
Men i den situation vi är i nu begär vi givetvis ett ordentligt, genomarbetat förslag.

Fru talman! Vid denna punkt har avgivits två reservationer. Den ena gäller de kommunala bostadstilläggens finansiering och den andra inverkan av förmögenhet vid beräkningen av bostadstilläggen. Vi anser att hela bostadstillägget för barnfamiljer bör finansieras av statsmedel. Enligt vår uppfattning finns det ingen anledning till att en del av det särskilda stödet till låginkomsttagarna skall betalas av kommunerna. Vi har haft denna fråga uppe vid tidigare riksdagar men då inte vunnit gehör för denna tanke. Eftersom vi anser att vårt förslag bör förverkligas har vi kommit tillbaka i år och fört fram förslaget på nytt i en motion och en reservation. Reservationen 4 gäller inverkan av förmögenhet vid beräkningen av bostadstillägg. För många människor är det så, och vi har givit uttryck för det i reservationen, att förmögenheten kan vara bunden i en rörelse och därför inte är lätt tillgänglig för familjens konsumtion, Då menar vi att det är rimligt att man sänker ökningsfaktorn så att endast en mindre del av förmögenhetsbeloppet läggs till inkomsten. Vi anser det vara riktigt att använda samma ökningsfaktor som vid bestämmande av hustrutillägget och de kommunala bostadstilläggen, och därför har vi som sagt tagit upp den frågan i reservationen 4. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till reservationerna 3 och 4.

Fru talman! I likhet med herr Gustavsson i Alvesta yrkar jag bifall till reservationerna 3 och 4, och av tidsskäl skall jag inte tillägga något utöver vad herr Gustavsson anförde. Men när vi nu behandlar denna punkt vill jag ändå fästa uppmärksamheten på två motioner som har ett visst aktuellt intresse, men som har avstyrkts av utskottet. Den ena motionen, nr 779, har väckts av socialdemokraterna herr Pettersson i Lund och herr Hjort. Den går ut på att man skall se till att människor inte otillbörligt får ut bostadstillägg. Den andra motionen, nr 777, har väckts av herr Petersson i Röstånga, folkpartiet. Den går ut på att man beträffande sådana familjer som får sin inkomst sänkt skall se till att de inte behöver vänta för länge på att få detta bidrag. Jag tycker det är självklart att det är den senare motionen som tar upp det viktigare problemet. I och för sig kan det vara stötande att människor med höga inkomster får ut bostadstillägg, men det har inte någon större praktisk betydelse för övriga. Däremot är det ganska väsentligt att den som snabbt får sin inkomst sänkt inte skall behöva vänta på att få det bostadstillägg som han kan vara så beroende av. Jag vill där peka på vad utskottet enhälligt skriver på s. 9 i sitt betänkande, nämligen följande: ”Genom motionen aktualiseras emellertid frågan huruvida handläggningsrutinerna i kommunerna i ärenden rörande bostadstillägg är sådana att frågan om tillämpning av den här aktuella undantagsregeln kan bli föremål för prövning utan dröjsmål.” De skall alltså inte behöva vänta på sina bostadstillägg. Jag vet att det här inte fungerar riktigt som det bör vid alla tillfällen. Och även om saken nu skall ses över av familjepolitiska kommittén tror jag det vore angeläget att man på åtskilliga håll i kommunerna redan innan dess tittade på hur man behandlar ansökningar om tillämpning av den aktuella inkomsten i stället för den inkomst som ligger två år tillbaka, som ju normalt används. Det bör kunna gå att ändra utan några större omgångar, och det här är en angelägen sak för många familjer.

Fru talman! Det problem herr Romanus tagit upp snuddar vid de bekymmer som har ventilerats tidigare i dag om utgiftsoch låt oss även gärna säga uppgiftsfördelningen mellan stat och kommun. Det är otvivelaktigt så att i vårt ivriga reformarbete har vi inte minst lassat på kommunerna uppgifter som inte alla kommuner alltid hinner med att riktigt utveckla resurser till att ta hand om. Det är möjligt — men jag vill säga att jag inte lyckats spåra många sådana fall — att det på ett eller annat ställe kan dröja innan man får en aktuell inkomst att slå igenom i bostadstillägget, om inkomsten blivit sänkt. Principen är annars helt klar: vid mera väsentliga inkomständringar skall man ta hänsyn till den aktuella inkomsten. Det funderades länge på dessa problem innan vi fick det system vi nu har. Alla är väl överens om att den beskattningsbara inkomsten som mätare på den verkliga standarden är ett väldigt dåligt mätinstrument. Dels träffar den kanske inte särskilt rätt över huvud taget, dels har den olägenheten att vara eftersläpande. Familjepolitiska kommittén har sökt sig fram efter andra linjer och bl.a. försökt koppla in sjukpenningklassplaceringen, som har fördelen att vara mera aktuell men som är ännu mindre exakt och som dessutom har ett tak, för övrigt lågt som gör den besvärlig. Vi har för ögonblicket inte någon annan mätmetod än den beskattningsbara inkomsten, och då får vi dras med den.

Det finns ett riksbekant fall som har utlöst det här motionerandet, förmodar jag. Men det är, fru talman, ett mycket litet bekymmer. Det är mycket lätt att införa en regel som säger att sänkt inkomst skall medföra omprövning; där behövs inte något detektivarbete — den människa som har fått sin inkomst väsentligt sänkt sedan den senaste taxeringen hör nämligen av sig själv, och man behöver inte gå ut och leta efter den som har råkat illa ut. De kommer och klagar, i varje fall om det är någon märkbar försämring. Men den som har fått sin inkomst väsentligt höjd och alltså rätteligen skulle gå miste om sitt bostadstillägg kan vi inte räkna med kommer själv, utan vi skulle bli tvungna att införa ett kontrollsystem som skulle omfatta samtliga de 425 000 bidragstagarna för att komma åt kanske fyra eller fem — vad vet jag? — som missbrukar förmånen, Det är det som är så orimligt. Då skulle man alltså i en formell rättvisas namn ta på sig utgifter som skulle vara många gånger större än besparingen. Visst skulle vi väl spara några tusen kronor här och var på att slippa utge bostadstillägg till folk som har goda inkomster igen, men det skulle kosta mångfaldigt mer med kontrollen. Kostnaden kan man kanske ta om rättvisan annars sitter i kläm, men vad som är värre är att vi skulle tvingas in i ett system som alltför mycket erinrar om gammaldags behovsprövning i stället för den mera automatiska inkomstgraderingen. Jag tror att vi varit överens om att i den mån vi skall ha differentierade förmåner, skall dessa så långt det är möjligt fungera automatiskt med hjälp av uppgifter som redan finns hos samhället. För att fastställa det rätta beloppet när det gäller bostadstillägget behöver man utöver uppgifter om bostaden — det är den enda uppgift den sökande behöver bidra med — bara uppgifter om den beskattningsbara inkomsten och om antalet barn, och dessa uppgifter finns redan. Skulle vi behöva bygga på en självdeklaration igen, koppla in begreppet heder och samvete och kontrollera att uppgifterna är korrekta, så skulle vi hamna i det där litet närgångna snokandet som vi varit överens om att försöka komma ifrån. Och, märk väl, vi skulle få snoka i 425 000 familjers förhållanden för att komma åt missbruk hos en handfull!

Fru talman! År 1968 beslutade riksdagen, som det erinrades om tidigare i dag i barnbidragsdebatten, om ändrade regler för familjebostatsbidragen. Antalet bidragsberättigade ökade genom att inkomstgränserna höjdes, och beslutet innebar också betydligt förbättrade bidrag. Namnet ändrades från familjebostadsbidrag till bostadstillägg för barnfamiljer. Därmed slog man fast att det grundläggande syftet var att ge stöd för bra bostäder åt barnfamiljerna — detta även om en viss del av tillägget icke var bostadsanknutet. Man ändrade också utbetalningsformen, så att utbetalningarna från den 1 januari 1969 skett direkt till familjerna i stället för till hyresvärden, vilket tidigare tillämpades och då innebar att bidragen i praktiken utgick i form av lägre hyra. Utbetalningsförfarandet var föremål för särskild prövning såväl i utredningen och den därav föranledda remissbehandlingen som i motioner i anslutning till propositionen. En reservation till statsutskottets utlåtande 1968:101 för ett bibehållande så långt som möjligt av de utbetalningsrutiner som gällde för familjebostadsbidragen samlade inte mindre än nio reservanter i statsutskottet. Det fanns således en viss tveksamhet i riksdagen för övergång till ett annat utbetalningssystem. Att det fanns ett visst fog för den tveksamheten får vi många uttryck för i dag när vi på möten och konferenser träffar dem som praktiskt sysslar med dessa frågor. Under denna vår har det också till många av de socialdemokratiska distriktskongresserna, bl.a. den vi har i Västmanland den 17 och 18 april, kommit motioner som uttalar sig för en omprövning av utbetalningsförfarandet. Det pekas i dessa motioner bl.a. på den krångliga administrationen ute i kommunerna som enligt en undersökning, gjord av Kommunför bundet, kostar ca 30 kronor per ärende och år. Man tar upp en undersökning som gjorts av hyresrestantier på dem som resterar för två eller flera månader och som visar att över 50 procent av dem som resterade för hyran uppbar bostadstillägg. Hyresgäströrelsen i Västmanland har presenterat en undersökning som visar på en mindre betalningsvilja med det nuvarande systemet än med det tidigare. Det verkar tydligen ha en viss psykologisk effekt att man får hyresavier på lägre belopp. Från hyresgästhåll meddelas också att man i dag i förhandlingarna om hyrorna från bostadsförvaltningarna möter kompensationskrav för hyresoch ränteförluster. Det finns ingen anledning att lägga några moraliska värderingar på den här frågan, Det finns många legitima behov som skall tillfredsställas inte minst hos barnfamiljerna i de inkomstlägen det här är frågan om. Vi har under många år haft subventioner för att hålla hyresutgifterna nere. Även om dessa varit för generella har detta system varit praktiskt och rationellt. Jag anser att utbetalningsförfarandet — som jag vill betona väl inte är någon större fråga då det gäller stödet till barnfamiljerna — dock har en viss praktisk betydelse.

Vi anser det då vara lämpligt att utröna effekterna av de nuvarande bestämmelserna. Socialutskottet avstyrker motionen med att hänvisa till de motiv som anfördes 1968 och som då samlade en majoritet i riksdagen för en ändring av utbetalningssystemet och anser att dessa motiv fortfarande är giltiga. Jag anser också precis som utskottet att administrationen kan kompliceras, om man får flera olika utbetalningssystem. Men detta måste ändå vägas mot att detta system enligt många av dem som praktiskt sysslar med de här frågorna innebär, som kommunalmännen säger, en krånglig och dyr administration och att en hel del av det som kommunerna själva satsar i kommunala bostadstillägg ej går till boendekostnaderna. En del bostadsförvaltningar påpekar ökade hyresoch ränteförluster, och representanter för bostadskonsulenternas egen organisation säger att det kan bidra till att skapa en svagare betalningsvilja hos hyresgästerna. Vi begär i motionen 786 ingen återgång till det betalningssystem som gällde före 1969. Vi begär endast att familjepolitiska kommittén undersöker effekterna av det nuvarande betalningssystemet. Ett enigt socialutskott har yrkat avslag på motionen, och jag inser det meningslösa i att yrka bifall.

Fru talman! Vi har ju nu efter den långa inledningen av det kapitel som vi för ögonblicket handlägger, nämligen socialutskottets betänkande nr 5, kommit fram till sakfrågorna. Jag kan fatta mig ganska kort. I reservationen 3 yrkas att finansieringen av de särskilda kommunala bostadstilläggen för barnfamiljer skall övertas av staten. Jag vill erinra om att när dessa speciella bostadstillägg infördes var avsikten att ge kommunerna en chans att ge hjälp utöver det statliga stödet till barnfamiljerna. Där är det alltså ett direkt åtagande, som man har givit kommunerna möjlighet att ta. Det är ett kommunalt bidrag från första stund och det har aldrig varit tal om någonting annat. Att nu göra någon ändring i detta fall kan utskottet inte anse riktigt. Jag vill erinra om att det skulle kosta mellan 40 miljoner och 45 miljoner kronor, om man överflyttar även denna kostnad till staten. Det kanske kan vara någonting att tänka på, när man skall ta ställning. Vad sedan beträffar inverkan av förmögenheten vid beräkning av bostadstillägg, som tas upp i reservationen 4, vill jag bara erinra om att riksdagen förra året beslöt att höja grunden för förmögenhet från 30 000 till 50 000 kronor vid beräkning av dessa bostadstillägg. Utskottet finner inte anledning att nu — omedelbart efter den förra höjningen på 20 000 kronor — gå med på att göra någon ändring. När det gäller de motioner som redovisats av herr Romanus vill jag erinra om att motionen av herr Petersson i Röstånga framför allt rör de studerandes bostadssituation, och enligt utskottets mening finns det inte någon anledning att ge vissa grupper särskilda ekonomiska bidrag. Utskottet anför att de vuxenstuderandes bostadskostnader är en del av en studiesocial fråga. Herr Sundgren tog upp sin motion nr 786. Det är en gammal bekant som där återkommer, Motionärerna begär nämligen att betalningen inte skall gå till hyresgästerna utan till bostadsföretagen. Utskottet har ansett att det inte nu finns något sakligt skäl att ändra på den ställning som riksdagen tog för några år sedan. Jag lyssnade med intresse till vad herr Sundgren hade att säga om de opinionsbildningar som finns på olika håll i landet. Vi skall väl inte säga att det är det absolut sista ordet som är sagt, men utskottet har inte funnit anledning att nu göra någon ändring. Herr Sundgren var också klok nog att inse att det är tämligen meningslöst att nu yrka bifall till motionen, De sakliga förutsättningarna för en ändring föreligger inte enligt utskottets mening för närvarande. Sedan vill jag beröra motionen av herr Pettersson i Lund och herr Hjorth, Herr Carlshamre ansåg att den gav anledning till mycket bekymmer. Jag kan hålla med herr Carlshamre om att det onekligen är besvärligt att klara kontrollen och det skulle naturligtvis uppkomma administrativa svårigheter — inte tu tal om den saken. Jag vill ändå understryka att motionen har mycket av ett indignationsinnehåll. Vi har väl allesamman stötts av att ytterst välbetalda människor skall ha möjlighet att ta ett sabbatsår och därmed också kunna erhålla ett bostadstillägg. Jag ställer mig helt bakom motionärerna i det avseendet och tycker att de framför ett välgörande budskap — att det inte sedan kan realiseras beroende på administrativa och andra förhållanden är liksom en annan sak. Jag hoppas dock att familjepolitiska kommittén, som har så mycket annat att syssla med, kanske också skall kunna hitta någon form för att undanröja sådana misstag i fortsättningen. Herr Carlshamre sade att det var bekymmersamt, men jag tror inte att man löser bekymren med att exempelvis — fråga Lund.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
Fru talman! Jag skall glädja min utskottsordförande med att säga att jag är helt beredd att ansluta mig till indignationskören som sjunger ut sin indignation över dem som trots mycket goda inkomster tillskansar sig bostadstillägg. Indignerade må vi gärna vara, och kan det ha någon effekt också — desto bättre! Men att göra någonting åt förhållandet i sak är nog, i varje fall för närvarande, mycket besvärligt. Fru talman! Jag gick, dess värre, upp i talarstolen en gång till uppfordrad av herr Sundgren. Visserligen var han, som utskottets ordförande påpekade, klok nog att inte yrka bifall till sitt förslag om en ny förmynderskapslagstiftning mot barnfamiljerna, men det bör ändå sägas någonting om det. Vi borde en gång för alla försöka komma överens om vad bostadstilläggen egentligen är. Jag skall inte fördjupa mig i förarbetena, men jag tror att när beslutet fattades var det i varje fall en mycket klar majoritetsuppfattning att dessa tillägg skall uppfattas som ett tämligen konsumtionsneutralt tillskott till barnfamiljernas ekonomi. Namnet ”bostadstillägg” har tagits i arv från ett äldre sätt att se och det är inte särskilt adekvat. Grundbeloppet i bidraget utgår alldeles oavsett bostad, oavsett om man över huvud taget har någon bostad. Tillägget i övrigt är bara i begränsad mening knutet till bostaden. Det är avsett att vara och bör vara ett konsumtionsneutralt tillskott till barnfamiljernas ekonomi. Sedan finns ju vad affärsmän, inkassobyråer och kronofogdar brukar kalla dåliga betalare — det finns det överallt. Det är möjligt att andelen bland dem som uppbär bostadstillägg är något större än andelen bland dem som inte gör det, när man examinerar gruppen dåliga hyresbetalare. Men det hör på intet sätt hit. Jag har sagt förut i dag att det är 425 000 familjer, som uppbär bostadstillägg. Jag tror jag vågar försäkra herr Sundgren om att i varje fall de 25 000 mer än väl räcker till att täcka in antalet dåliga hyresbetalare, Det gäller i övrigt nästan hälften av Sveriges barnfamiljer. Det är folk som vi, helt vanliga, skötsamma människor till en alldeles överväldigande mängd. Skall de inte kunna få sköta sina pengar själva utan man skall adressera en del av deras inkomst till hyresvärden? Oavsett om dessa dåliga betalare uppbär bostadstillägg eller inte är de säkerligen dåliga betalare även i andra avseenden än när det gäller hyran, Folk som har svårt att sköta sina ekonomiska förpliktelser brukar häfta i skuld inte bara till hyresvärden. De har kanske skuld i matvarubutiken, i andra butiker, de har framför allt avbetalningskontrakt som de dras med och inte kan sköta. De har många fordringsägare, men märk väl: en av dessa fordringsägare har en alldeles exklusivt gynnad ställning, nämligen hyresvärden, För näst efter växelfordran finns inte någon fordran som är så skyddad av samhället och lagstiftningen som just en hyresfordran, Finns det någon fordran man verkligen har möjligheter att driva in, så är det en sådan. Den har ju det gemensamt med växelfordran att det smäller på tredje dagen, om inte annat. Skall vi verkligen behöva använda samhällets familjepolitiska system för att etablera en inkasseringshjälp för hyresvärdar gentemot den betalningssvagaste delen av hyresgästerna? Aldrig i livet, herr Sundgren, och jag hoppas att familjepolitiska kommittén håller fast vid den inställning man en gång intagit. Jag kommer i varje fall personligen att göra det. För att ett ögonblick få bli polemisk i denna annars så vänliga debatt får jag säga att det är en förolämpning mot barnfamiljerna att föreslå något sådant.
Fru talman! Jag vet inte hur herr Carlshamre lyssnade till mitt anförande, eftersom han var så indignerad. Jag har ju i motionen inte begärt någon ändring av utbetalningssystemet, vilket jag också betonat. I motionen talas bara om en utvärdering av de erfarenheter som man i dag kan ha fått av det nya betalningssystemet. Hela tiden har jag refererat till en opinion bland dem som praktiskt sysslat med dessa problem. Jag har refererat till kommunalmän ute i landet, som skrivit en mängd motioner i denna fråga, jag har refererat till hyresgäströrelsen, dvs. bostadskonsumenternas organisation, som i dag ställs inför krav på de ökade hyresoch ränteförluster som de får från bostadsförvaltningarna. Jag instämmer helt med herr Carlshamre i hans vackra tankar. Jag representerar en rörelse som på intet sätt vill vara någon förmyndare för människor utan tvärtom hela tiden hyst förtroende för människor. Vi har byggt vår politik på denna inställning. Vardagen är emellertid många gånger mera komplicerad, och det är tydligt att de som har praktiska erfarenheter ändå känner ett visst behov av att man i familjepolitiska kommittén tittar lite närmare på dessa saker inför kommande ökning av bidragen, Det är heller inte något annat vi begärt i motionen.
Fru talman! Herr Sundgren yrkade ingen ändring av gällande utbetalningsrutiner. Han vill bara att familjepolitiska kommittén skall utvärdera erfarenheterna och ”titta på saken”. När vi ber en kommitté att titta på saken menar vi väl att den i någon form skall utreda den fråga som har kommit upp. Men uppenbarligen räknar herr Sundgren med att denna utvärdering och detta tittande på saken skall leda fram till ett förslag om att vi skall fortsätta som hittills, eftersom han inte vill ha någon ändring. Jag vill bara säga, fru talman, att familjepolitiska kommittén liksom många andra kommittéer har väldigt mycket att göra ändå, utan att titta på saker vilka vi i förväg är överens om att vi inte skall ändra på.

Fru talman! I motion 789 har jag tillsammans med nio andra motionärer tagit upp frågan om en effektiv organisation av hemhjälpsledare med hänvisning till att de kostnader som stat och kommun har för den sociala hemhjälpen är så pass stora — 700 miljoner kronor för år 1971 — och att de med den målsättning riksdagen har kan förväntas stiga väsentligt framgent. I propositionen 38 år 1957 och statsutskottets utlåtande nr 170, som riksdagen senare anslutit sig till, har riktlinjerna för åldringsvården fastställts. Där sägs bl. a: ”Samhällets åldringsvård bör avse den efterfrågan, som grundas på åldersbetingade behov i fråga om bostäder, omvårdnad och service. Denna efterfrågan bör tillgodoses inom ramen för ett så långt möjligt fritt konsumtionsval.” Vidare sägs: ”Allt bör göras för att så många gamla som möjligt skall kunna få leva kvar i sina invanda miljöer. I strävan att hålla tillbaka behovet av anstaltsvård måste man vidtaga särskilda hjälpåtgärder för de gamla i deras hem, s.k. öppen åldringsvård.” Staten satsar i konsekvens därmed 200 miljoner kronor i årets budget till social hemhjälpsverksamhet, och kommunernas kostnad kan beräknas till 500 miljoner kronor. Pensionärernas antal beräknas öka med 20 000 per år under de närmaste tio åren och behovet av hemhjälp kan beräknas snabbt accelerera. Av dessa skäl är det självfallet angeläget att administration och organisation av hemhjälpen bedrivs rationellt och att hemhjälpsledningen avpassas till omfattningen av hemhjälpsverksamheten, så att de riktlinjer som riksdagen antagit för åldringsvården också kan följas. I uppgifterna för hemhjälpsledare, som det här rör sig om, ingår att anställa hemsamariter och barnvårdarinnor, att informera hemhjälparna om deras arbetsuppgifter, att instruera om hur de olika arbetsmomenten bäst och effektivast skall utföras och att tillse att hemhjälparen har lämpliga hjälpmedel till sitt förfogande. Framför allt skall dock hemhjälpsledaren genom hembesök hos pensionären skaffa sig en uppfattning om hjälpbehovet och därefter bestämma antalet hjälptimmar med hänsyn till hälsan, bostaden, bostadens avstånd till affärer etc. Eftersom hjälpbehovet kan ändras mycket snabbt är det viktigt att hjälptiden varieras efter det behov som den sökande har. För dessa arbetsuppgifter krävs det självfallet utbildning — som också utskottet pekar på — men framför allt krävs det tid. Det är därför enligt min mening tveksamt om förtroendevalda har möjlighet att — som förhållandet var 1968 i 500 av landets kommuner — fungera som hemhjälpsledare. Utskottet har också i behandlingen av motionen just pekat på betydelsen av att hemhjälpsverksamheten i kommunerna är välplanerad och har en fast organiserad ledning. Jag tolkar utskottets utlåtande som välvilligt och beklagar att man inte kunnat ställa sig bakom motionens yrkande att riksdagen hos Kungl. Maj:t påtalar vad som i motionen anförts om nödvändigheten av att stimulera kommunerna till en mer rationell organisation av hemhjälpsverksamheten, särskilt med avseende på hemhjälpsledarbehovet. Utskottets motivering är att man inte är beredd att biträda förslaget i motionen att utvidga kretsen av personal till vars löner statsbidrag utgår. Självfallet kan en sådan organisatorisk inordning, som vi har krävt i motionen, av hemhjälpsledarna i statens stödverksamhet till öppen åldringsvård innebära en sådan utvidgning. Vilka lösningar som vore de lämpligaste anser jag emellertid att det borde ankomma på Kungl. Maj:t att finna, men huvudskälet för motionskravet är självfallet att en stimulans på något sätt till kommunerna för en rationell organisation i slutänden bör innebära ett bättre samhälleligt utnyttjande av resurserna och därmed en besparing. Eftersom utskottet är enigt, förstår jag att det är föga lönsamt att anstränga kammarens ledamöter med att yrka bifall till motionen, och jag avstår därför från det men har för avsikt att återkomma, då jag bedömer frågan som ytterst angelägen för stat, för kommun och för individ.

Fru talman! Jag vill bara notera att motionären själv har angivit att det finns en hel del problem förknippade med motionens innehåll. Jag vill understryka utskottets uttalande att det är ett både intressant och värdefullt uppslag som motionären för fram. Men vi hänvisar också till det samarbete som finns mellan socialstyrelsen och Kommunförbundet och pekar på att det är en hel del på gång just på detta fält. Vi har samtidigt sagt ifrån att det inte kan vara rimligt att nu vidga exempelvis den krets till vilken statsbidrag utgår för löner osv. Jag har bara att yrka bifall till utskottets förslag. komma upp till det belopp som täckte lönekostnaderna,

Fru talman! Reservationen 5 tar upp frågan om frivillig eller obligatorisk förskola. Reservationen grundar sig på det yrkande som ställs i motion nr 741 av fröken Eliasson m.fl. Detta yrkande mynnar ut i att 1968 års barnstugeutredning skulle ges tilläggsdirektiv med inriktning på att utreda frågan om möjligheten att införa en obligatorisk förskola. Utskottsmajoriteten hänvisar i sitt yrkande om avslag på motionen till barnstugeutredningen och dess arbete, men kvar står dock att just den fråga som motionärerna aktualiserar, nämligen möjligheten att införa en obligatorisk förskola, inte ingår i direktiven. Det är just synpunkterna härpå som vi från reservanternas sida anser det vara angeläget att utredningen tar upp och prövar. Eftersom motionären själv senare kommer att utveckla sina synpunkter på denna fråga, skall jag inte vidare gå in på de här tankegångarna, utan jag ber endast att få yrka bifall till reservationen 5.

Fru talman! Möjlighet till barntillsyn är ett av grundvillkoren för jämlikhet mellan män och kvinnor. Var och en som så önskar måste få tillfälle att hålla kontakt med förvärvsarbetet även under den tid när man har små barn, Finns inte den möjligheten, t.ex. därför att barntillsyn inte är ordnad, blir kvinnorna ofrånkomligt betraktade som en sekunda arbetskraft. Detta råder det numera enighet om. Men det gäller att också förverkliga målet om tillgång till barntillsyn.

Dessa siffror säger någonting om storleksordningen på de problem vi har, och också vilken målsättning som måste gälla för utvecklingen på detta område. Sedan dessa undersökningar gjordes har antalet barn i de aktuella åldrarna ökat och också förvärvsbenägenheten hos deras mödrar. Läget den 1 januari i år var enligt socialstyrelsens uppgifter att det fanns 36 122 platser på daghem. Med 20 procents överinskrivning, som man tillåter, blir det 43 346 platser. På fritidshem fanns det 7 281 platser, eller med överinskrivning 8737 barn, I lekskolor fanns det 41 846 platser, dvs. man tog emot 83 692 barn, eftersom varje plats tar emot ett barn på förmiddagen och ett barn på eftermiddagen. Hur många platser i familjedaghem som fanns är något oklart. I de kommuner som fick statsbidrag förra året fanns då drygt 16 000 platser. Totalt hade man kanske det dubbla antalet — fru Odhnoff antydde det — i kommunal regi. Det innebär totalt 170 000 barn i samhällets tillsyn, varav hälften togs om hand bara tre timmar per dag.

Det blir totalt 290 000 barn, varav 160 000 i heldagstillsyn. Man vet nu inte vad som blir resultatet av barnstugeutredningens funderingar om en integration av daghem och lekskola. Men så mycket är ändå klart att den planerade utbyggnaden, om den genomförs, fortfarande inte för oss till målet: att var och en skall ha möjlighet till barntillsyn för att kunna hålla kontakt med förvärvsarbete. Vad som är värre är, att det finns allvarliga risker för att den utbyggnad som kommunerna har uppgivit inte kan förverkligas, om inte ytterligare åtgärder vidtas från statens sida. Ett allvarligt problem är personalutbildningen, men den frågan tar jag inte upp nu, eftersom den inte behandlas i det här utskottsbetänkandet. Det är ändå klart att här måste fram väldiga satsningar på personalutbildningen. Ett annat allvarligt problem, som vi nu skall diskutera, är kommunernas driftkostnader. Särskilt i de barnrika inflyttningskommunerna är det här naturligtvis ett problem, och köerna till daghemmen ökar i dessa kommuner, trots att man på många håll har mångdubblat platsantalet under senare år. Därför måste statens bidrag öka för att möjliggöra en ytterligare satsning av kommunerna. Som det har visats, bl.a. i en skrift av Bengt Jönsson, utgiven av LO, är daghem en bättre affär för staten än för kommunerna. Den effekten kommer troligtvis att bli större när antalet daghemsplatser ökar, ty då kan man också ta in barn till föräldrar med högre inkomst. De kommer att betala en högre statlig skatt än vad t.ex. de många ensamstående föräldrar gör, som i dag har sina barn på daghem. Det sägs att denna utgift inte är så stor för kommunerna — i genomsnitt kanske kostnaderna för barntillsyn rör sig om en procent i den kommunala budgeten mot tio procent för åldringsvården. Men i de kommuner som det här gäller, framför allt de barnrika inflyttningskommunerna som vi tidigare har talat om när vi var inne på frågan om ”de nya fattiga”, uppgår dessa kostnader till en väsentligt större del av kommunens budget. För någon månad sedan gjordes en framstöt från tre av dessa kommuner, Haninge, Tyresö och Botkyrka i Stockholmsområdet. Där målar man upp just denna bakgrund: trots att man har ökat tillgången på daghemsplatser har man fått en allt större efterfrågan. Den kommunala ekonomin klarar helt enkelt inte att hålla jämna steg med efterfrågan. Därför aktualiserar man frågan om en särbehandling i statsbidragshänseende av kommuner som bedöms ha särskilda problem. Dessa tre kommuner har starkt byggt ut sin barntillsyn. I t.ex. Tyresö, som dels figurerar som den kommun som kanske har det största antalet socialhjälpstagare, dels förra året fick schavottera i TV som något slags låglönekommun, har man under den senaste valperioden under liberal ledning tiodubblat antalet daghemsplatser. Nu är det socialdemokratisk ledning i dessa tre kommuner, och de som nu har ansvaret finner precis det som vi från folkpartiet har funnit, nämligen att statens insatser måste öka, och mest för de kommuner som har det största behovet av platser i förhållande till sina resurser — i förhållande till skatteunderlaget, som vi säger i en motion som behandlas här. Det är inte fråga om att subventionera några särskilda daghem för speciella kategorier, utan varje särskilt stort behov av barntillsyn måste föranleda särskilda statliga insatser så länge barntillsynen ekonomiskt är en så mycket större belastning för kommunerna än för staten.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 Jag instämmer i vad herr Gustavsson i Alvesta sade om angelägenheten av att alla barn får del av den stimulans i fråga om social, psykisk och motorisk utveckling som förskolan innebär. Självfallet måste man, om man inför en allmän förskola, ha större möjligheter än när det gäller skolväsendet i övrigt att ge dispens till dem som bor långt från förskolan eller som av någon annan anledning behöver vänta. Men principen om en allmän förskola borde det inte råda några delade meningar om. Jag ber att få yrka bifall också till reservationen 5.

Fru talman! Som påpekas i socialutskottets betänkande under punkten 11 har 1968 års barnstugeutredning fått i uppdrag att pröva formerna för och omfattningen av den förskoleverksamhet som på sikt kan komma alla barn till del under en tid närmast före inträdet i grundskolan, I utredningsdirektiven framhävs särskilt betydelsen av att barn från en stimulansfattig miljö får delta i en organiserad gruppverksamhet. Starka skäl sägs tala för att strävandena att skapa likvärdiga skolutbildningsmöjligheter för alla barn oavsett bostadsort, ekonomi och hemförhållanden också skall omfatta de förhållanden som påverkar barnens utgångsläge vid skolstarten. Förskolan är en så angelägen fråga — framför allt ur jämlikhetssynpunkt — att enligt min uppfattning målsättningen med en förskola för alla barn inte får skjutas på framtiden. Skillnaderna mellan barnen i deras förutsättningar att fungera i skolan och i samhällslivet är redan i sjuårsåldern så stora att inte ens en grundskola med aldrig så avancerade jämlikhetsmålsättningar kan kompensera ett sämre utgångsläge och ge alla barn en likvärdig chans här i livet. I sitt första betänkande, som ju är en diskussionspromemoria, understryker barnstugeutredningen det nära sambandet mellan barntillsynen och de olika former av förskoleverksamhet som finns, bl.a. genom att använda beteckningen förskola som ett gemensamt, samlande begrepp. Hittills har barnstugeverksamheten varierat starkt i omfattning från kommun till kommun. Kommunernas ambitioner i fråga om barntillsynen varierar givetvis med kommuntyp, befolkningsstruktur och sysselsättningsmöjligheter inom kommunen. Att så är fallet har bl.a. nu senast belysts av den statliga servicekommittén, Det finns inte anledning att tro annat än att kommunerna också framdeles kommer att uppvisa stora skillnader i omfattningen av barnstugeverksamheten. I glesbygder med få eller inga sysselsättningstillfällen för kvinnorna, på orter med permanent undersysselsättning och stor dold arbetslöshet är den kommunala barntillsynsambitionen låg, medan barnen där i förskoleåldern kan ha väl så stort behov som eller många gånger kanske större behov av gruppsamvaro än barn i samma ålder i de mera expansiva delarna av landet, i inflyttningsområdena.

Framför allt vore det olyckligt, därför att all erfarenhet säger oss att det är de som är svårast att nå som är i mest trängande behov av samhällets hjälp — jag behöver här bara påminna om de erfarenheter vi har från de senaste årens satsningar på vuxenutbildningens område. För att alla barn inom en någorlunda snar framtid skall kunna erbjudas reell tillgång till förskola är det nödvändigt att det nu pågående utredningsarbetet inriktas på frågan om en obligatorisk förskola. Det är det kravet som vi fört fram i motion 741. Jag menar att frågan om en förskola för alla barn inte skall få anstå till dess att den stora och svåra uppgiften att bygga ut barntillsynen i tillräcklig omfattning lösts. Självfallet avser jag inte annat än att utbyggnaden av samhällets barntillsyn måste ges hög prioritet — och det är väldigt viktigt — men målsättningen att nå alla barn i förskoleåldern, den får man inte släppa efter på, den får man inte skjuta på framtiden. Den primära målsättningen med en obligatorisk förskola är, som jag ser det, inte att lösa barntillsynsproblem, utan att erbjuda barn en stimulerande miljö, kontakt och gemenskap och ge dem en mjuk förberedelse inför den egentliga skolgången — och detta skall alltså komma alla barn till del. Barnstugeutredningen bör därför få i uppgift att närmare utreda och lägga fram förslag om hur en obligatorisk förskola skall utformas, hur den skall samordnas med barntillsynsverksamheten och hur den skall anknytas till grundskolans lågstadium. Med detta vill jag, fru talman, yrka bifall till reservationen 5, vari hemställs om tilläggsdirektiv till barnstugeutredningen.

Fru talman! Barnstugans dubbla uppgift — att dels underlätta för föräldrarna att förvärvsarbeta och dels stimulera barnens utveckling och bidra till mer likvärdiga villkor för barn från olika miljöer — gör klart hur absolut nödvändig en fortsatt och kraftig utbyggnad av barnstugeverksamheten är. Om barnstugan med dessa sina uppgifter skall kunna nå alla, måste man komma ifrån det nuvarande förhållandet att utbyggnadstakten är helt olika i olika kommuner, beroende i de flesta fall på ekonomiska realiteter men ofta också på bristande framsynthet hos kommunalmännen. Att barnstugekostnaden ofta är det första som utsätts för budgetberedarnas rödpenna då ekonomin i kommunerna kärvar till sig och hotet om ytterligare höjningar av kommunalskatterna skall hållas borta, det finns det många och aktuella exempel på. Landsorganisationen har ju också uppmärksammat detta, då man i ett uttalande nyligen kritiserar kommunerna för att de låter barnstugorna komma i andra hand i ett kärvt ekonomiskt läge. LO har naturligtvis helt rätt i att byggandet av barnstugor inte får bli en konjunktursak. Och för att komma ifrån det ser vi inga andra vägar än att staten tar på sig en större del av kostnaderna för barnstugeverksamheten. Det är i det syftet vi har ställt förslag om 280 miljoner kronor i anslag till driften av barnstugor. Den summan skulle täcka kostnaderna för löner till personalen vid barnstugorna. Det förefaller oss riktigt att man gör den bindningen till personalkostnaderna, eftersom de utgör den dominerande utgiftsposten och också är den utgiftspost som ökar snabbast. Genom att staten på det här sättet tog över dessa utgifter skulle alltså de finansiella orsakerna undanröjas som hinder för en utbyggnad av denna nödvändiga service till barnfamiljerna. I skriften Daghem och samhällsekonomi, som utarbetats på uppdrag av LO:s familjeråd och som herr Romanus nyligen här också hänvisade till, klargörs de ekonomiska konsekvenserna för stat och kommun av ett ökat daghemsbyggande. I tabeller redogörs där t.ex. för hur kommunernas och landstingens skatteinkomster ökar genom de gifta kvinnornas förvärvsarbete, och där jämförs också det finansiella nettot för stat, kommun och landsting. Den jämförelsen visar att kommunerna, som alltså har att besluta om utbyggnaden av daghemsverksamheten, har det sämsta finansiella utbytet av utbyggnaden. Kalkylen förbättras visserligen om hänsyn också tas till minskade socialutgifter och långsiktiga effekter, men man kommer i den här skriften ändå fram till att det får anses troligt att den nuvarande finansieringsfördelningen försvårar en snabb utbyggnad av verksamheten. Med ett ökat samhällsåtagande, t.ex. på det sätt som vi föreslagit i vår motion nr 358, skulle man komma ifrån kommunernas betänkligheter inför finansieringen av denna verksamhet. I stället kunde diskussionerna koncentreras till frågan om vilket behov man har av verksamheten. Det finns naturligtvis platser i vårt land där också en sådan diskussion kan innehålla svårforcerade hinder på vägen till en fullt utbyggd barnstugeverksamhet. På orter där sysselsättningssituationen för kvinnorna är besvärande kan kommunalmännen naturligtvis krypa bakom detta faktum och därigenom bromsa utbyggnadstakten. Varför skall vi bygga daghem när våra kvinnor ändå inte har några arbeten? — det är faktiskt argument som man kan stöta på. Det är självfallet frestande för mig, som bor just på en sådan ort, att också i den här debatten ta fram kravet på allas rätt till arbete oavsett boendeort. Men eftersom frågan om den regionala obalansen i det här avseendet kommer upp i flera sammanhang i riksdagen, skall jag nu avstå från det. Jag vill emellertid gärna, utifrån den här aspekten, knyta an till den andra delen i barnstugans dubbla uppgift — den att befrämja barnens utvecklingsmöjligheter och motverka skillnaderna i hemmiljö. I den diskussions-PM från 1968 års barnstugeutredning som nyligen har presenterats framhålls starkt den här sidan av barnstugeverksamheten. Sista meningen i dess första kapitel Familjen i övergångssamhället tycker jag uttrycker en programförklaring för framtidens verksamhet på det här området och betydelsen av den verksamheten.

Barnet i glesbygden, liksom det handikappade barnet eller invandrarbarnet, måste få samma chans att utveckla sina inneboende resurser som barnet i den expanderande storstaden. Men därtill är de olika kommunernas förutsättningar i dag alltför olika.

— I reservationen finns det en felskrivning som jag vill ta tillfället i akt att rätta till. Den mening som börjar med orden ”Ett driftbidrag” skall lyda på följande sätt: ”Ett driftbidrag av den storlek som föreslagits i motionen 1971:358 skulle medföra att staten kom att svara för personalkostnaderna, som utgör ca 70 procent av kommunernas kostnader för barnstugeverksamheten.” Jag ber, fru talman, att få yrka bifall till denna reservation, nr 7 under punkten 11 vid det nu behandlade utskottsbetänkandet.

Fru talman! Det är en mycket viktig fråga vi nu berör — frågan om förskolan och dess utformning. Ja, jag anser att det är en av de viktigaste frågorna som vi behandlar under vårriksdagen. Det rör sig om reformer som innebär att samhället delvis tar hand om barnen ett eller två år tidigare än förut. När man går att genomföra en sådan ingripande och omfattande reform är det utomordentligt viktigt att man visar stor hänsyn inte minst till de föräldrar som i dag har barn i förskoleåldern och till de ungdomar som blir föräldrar i morgondagens samhälle, Vad är deras uppfattning? Känner vi den? Är vi beredda att ta hänsyn till den? Den pågående barnstugeutredningens väntade förslag om en obligatorisk förskola aktualiserar två viktiga frågeställningar. För det första: Skall förskolan vara obligatorisk? Erfarenheten visar att inte alla barn upplever förskolan positivt och att föräldrarna kan ha välgrundade skäl för att vilja behålla barnen i hemmet, inte minst psykologiska skäl. Det har ju visat sig att det finns elever som inte är mogna att börja grundskolans första läsår. De är väl mogna att ta emot undervisning men inte mogna för skolans miljö.

Fru talman! Dagens debatt omkring socialutskottets betänkande har i sin första avdelning berört strängt taget allt som gäller familjepolitiken. Det är nu vi diskuterar sakfrågorna, och just nu är det fråga om driftbidrag till barnstugorna. Det har från flera håll sagts att utvecklingen har gått mycket snabbt när det gäller utbyggnaden av barnstugorna — och det kan konstateras — i synnerhet under 1960-talet. Vi kan grovt säga att vi gick in i 1950-talet med 10 000 daghemsplatser, vi gick ut ur 1950-talet med ungefär 10 000 daghemsplatser, medan vi går in i 1970-talet med ungefär 35 000 daghemsplatser, ungefär 32 000 platser i familjedaghem. Det har alltså skett en mycket kraftig utbyggnad. Men det skall ställas mot de behov som finns. Man kan konstatera att antalet barn i åldern 0—6 år med förvärvsarbetande föräldrar — där modern har minst halvtidsarbete — år 1960 var 124 000 och år 1970 215 000. Dessa siffror i relation till varandra visar att vi fortfarande har en mycket stor brist på daghemsplatser. Vi kan också av socialstyrelsens resurser 1968-1975 — som tidigare har citerats här bl.a. av herr Romanus — utläsa hur kommunerna själva bedömer utbyggnaden av barnstugor och familjedaghem. Man räknar med att vi 1975 skulle komma upp till 80 000 platser i daghem, 67 000 i lekskolor, 22 000 i fritidshemmen och 56 000 i familjedaghemmen. Vad som också kan ha sitt intresse i detta sammanhang är att se litet på hur statens kostnader för denna verksamhet har vuxit under åren. Budgetåret 1963 72 föreslås 255 miljoner. Det är en mycket kraftig ökning av det belopp som staten ställer till förfogande. Man skulle i det sammanhanget vilja fråga om det finns någon kommun som har motsvarande kostnadsutveckling på detta område. I dag möts vi av ett allmänt intresse för barnstugeverksamheten eller förskoleverksamheten, om vi skall använda den benämning som barnstugeutredningen i sin diskussionspromemoria antagit som gemensam beteckning för dessa verksamheter. Herr Carlshamre har tidigare från denna talarstol sagt att det var felaktigt att påstå att nu också de borgerliga och moderaterna hade blivit intresserade för socialpolitik. Men jag tycker att när det gäller förskoleverksamheten är det verkligen glädjande att kunna konstatera att också moderata samlingspartiet i år har motioner som tar upp förskoleverksamheten — det måste vi se som ett framsteg. Jag skall göra några kommentarer till de reservationer som fogats till den punkt i betänkandet som vi nu diskuterar. Reservationen 5, som tar upp frågan om frivillig eller obligatorisk förskola, förefaller mig vara fullständigt meningslös. Jag förstår inte hur man skall kunna ge barnstugeutredningen tilläggsdirektiv för en uppgift som utredningen redan har. Man litar tydligen inte på direktiven eller på utredningen. I direktiven står, det har citerats tidigare, men jag upprepar det: ”Utredningen bör vidare pröva formerna för och omfattningen av en förskoleverksamhet — i lekskola eller daghem — som på sikt kommer alla barn till del under en tid närmast före inträdet i grundskolan.” Kan man komma närmare än med detta resonemang att det gäller alla barn? När fröken Eliasson talade för denna reservation fick jag en känsla av att för henne var förskola en sak och barntillsyn en annan. Vi har ju under årens lopp försökt få kommunalmännen förstå att daghem och lekskolor, som är de nu vedertagna benämningarna, är exakt samma sak pedagogiskt sett. Skillnaden ligger bara i vistelsetidens längd och att man går längre ned i åldrarna när det gäller daghemmen. Men också i barnstugeutredningens diskussionspromemoria slås detta fast, och att vi föreslår benämningen ”förskola” för all denna verksamhet ger ytterligare tyngd åt att vi ser detta som en likvärdig verksamhet. Vi talar sedan om halvdagsbarn och heldagsbarn, beroende på vilken längd vistelsen har. När det talas om en obligatorisk eller allmän förskola måste däri ligga, att vi har att utreda frågan om en förskoleverksamhet för alla barn. Det talas också i barnstugeutredningens diskussionspromemoria om vilka ytterligare uppgifter vi har utöver dem som berörs i promemorian. Det sägs att vi skall komma med förslag beträffande dessa frågor i det betänkande som har aviserats till tiden omkring årsskiftet. Vi kommer då att lägga fram förslag i frågan om allmän eller obligatorisk förskola — hur man nu vill kalla den — och vi kommer även att ta upp frågan om huvudmannaskapet, som också berörs i reservationen 5. Jag tycker alltså att kraven i denna reservation är helt tillgodosedda genom de uppdrag som barnstugeutredningen redan har. Reservationerna 6 och 7 berör frågan om driftbidragen till daghemmen, Driftbidragen till både daghemmen och fritidshemmen höjdes föregående år. I motioner till föregående års riksdag föreslogs också att formerna för det framtida bidraget till barnstugeverksamheten skulle utredas. 1970 års riksdag uttalade, att när barnstugeutredningen framlägger sitt slutliga förslag om hur den framtida förskolan eller barnstugan skall se ut, skall riksdagen också ta ställning till frågan om finansieringen av verksamheten. Jag tycker att det var ett riktigt beslut. Eftersom vi inte tagit ställning till barnstugeutredningens slutliga betänkande — det föreligger ju annu inte — vet vi inte exakt hur förskolan kommer att se ut. Det är därför riktigt att vi i sammanhang med beslutet om förskolan också tar ställning till finansieringsfrågorna. I reservationen 6, som bl.a. herr Romanus har talat för, yrkas att riksdagen skall hemställa om förslag till sådan ändring av reglerna för bidrag till driften av barnstugor att ökat stöd ges åt kommuner, särskilt dem som i förhållande till sitt skatteunderlag har speciellt stort behov av barntillsynsplatser, I den motion, som denna reservation bygger på, talas det också om inflyttningskommunerna med ung befolkning och om kommuner med anstalter för högre utbildning. I fråga om inflyttningskommunerna, dvs. kommuner som har en ung befolkning, är detta krav i viss mån tillgodosett genom proposition nr 84, som vi i dagarna har fått och där det föreslås ändrade regler för utbetalning av kommunalskatt. Ändringen medför ökade förskottsutbetalningar till kommuner med befolkningsökning. Det är något av den problematiken som herr Romanus har talat om i denna reservation. I reservationen 7 ansluter sig fru Marklund till den syn som LO har hävdat när det gäller konstruktionen av driftbidraget, dvs. LO har ett samhällsansvar och tycker att staten på sikt skall överta personalkostnaderna för barnstugeverksamheten. Fru Marklund anser emellertid att riksdagen redan innevarande budgetår skall anslå ytterligare 150 miljoner kronor, dvs. vi skall redan i år besluta om att staten skall överta dessa personalkostnader. Reservationen innebär alltså en överbudspolitik i detta sammanhang. Fru Marklund har inte redovisat var täckning för dessa 150 miljoner kronor skall tas. Det finns ytterligare en motion med förslag när det gäller konstruktionen av driftbidraget, nämligen motionen 350 av fröken Andersson i Lerum m, fl. som menar att det borde ske en översyn av bestämmelserna. Motionsförslaget ansluter sig till socialstyrelsens förslag, enligt vilket man i stället för bidrag per plats skall lämna bidrag per avdelning. Där sägs att det är de mindre barnen som kostar mest och att man skulle kunna utjämna kostnaderna genom att införa ett avdelningsbidrag. Bara vid årets riksdag föreslås alltså tre olika modeller för hur statsbidraget skall utformas. Det finns ingen anledning, anser utskottet, att i dag ta ställning vare sig till den ena eller andra modellen. Det är riktigt enligt utskottets mening att det skall ske när barnstugeutredningens slutliga förslag föreligger. Om utredningens tidsplaner håller på detta område kommer riksdagen inom en inte alltför avlägsen framtid att få ta ställning till dels utformningen av den framtida förskolan, dels finansieringen av denna förskoleverksamhet. Till slut skall jag säga några ord till herr Johansson i Skärstad, som i motsats till dem som vill ha en skärpning så att säga av barnstugeutredningens direktiv, dvs. de som inte trodde på att vi skulle utreda frågan om obligatoriet, snarare önskade mildra dessa direktiv. Han talar om att det här borde finnas alternativ, att alla barn inte passar i förskola osv. Han säger också att vi vet att många barn har svårigheter redan när de börjar skolan. Men det gäller ju att upptäcka just eventuella svårigheter som finns hos förskolebarnen, att se om de har störningar och om det finns problem på något sätt. Genom att delta i en förskoleverksamhet har barnen möjlighet att få psykologkontakt. En förskola för alla barn måste medföra att skolstarten blir mjukare och att det blir lättare att upptäcka eventuella svårigheter. Förskolan skall vara frivillig för barnen, säger herr Johansson i Skärstad. Ja, det är så i dag att den är frivillig för barnen. Man kan kanske ofta fråga sig, om det alltid är så att vi på våra lekskolor eller förskolor har just de barn som bäst behöver den verksamheten. Kanske många av de barn som vi i dag inte når av olika anledningar skulle ha mycket stor nytta av att komma på en lekskola — kanske ha större nytta av det än flera av dem som redan finns där, Herr Johansson i Skärstad talar också om föräldrar som har olika uppfattningar när det gäller religionen. Jag vill då framhålla att i den diskussionspromemoria som barnstugeutredningen har avlämnat finns ett avsnitt om barn och religion. Vad som jag tycker är genomgående i barnstugeutredningens förslag är detta ökade samarbete och ökade inflytande från föräldrarnas sida.

Jag vill än en gång påpeka att vi med förskola i dag menar en verksamhet som rör barn från sex månader — vid vilken ålder spädbarn tas emot på det vi kallar för daghem — och upp till åldern för inträde i skolan. Det finns alltså ingen skillnad i den verksamhet som bedrivs, beroende på om barnen vistas kortare eller längre tid i institutionen. Det verkar emellertid som om en del av er som har varit uppe i debatten har den inställningen att det finns skillnader i denna verksamhet. Jag tror att det vore mycket lyckligt om vi en gång för alla kunde slå fast att förskoleverksamheten, vare sig den bedrivs i daghem eller lekskolor, är en och samma och alltså har samma värde, Fru talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till utskottets hemställan på alla punkter,

Fru talman! Det är riktigt att jag vid mitt ställningstagande i denna fråga har följt LO:s uppfattning, som jag också tror är fru Sigurdsens personliga mening om hur barnstugeverksamheten skall finansieras. Fru Sigurdsen betecknade nu som överbudspolitik från vår sida att förslaget i vår motion går ut på att denna finansieringsform skall tillämpas snabbare. Hon åberopar också LO:s uttalande om samhällsansvaret. Är det då meningen att man skall tolka LO:s kritik mot kommunerna — som jag nyss erinrade om — som någon liten vacklan i fråga om detta samhällsansvar? I den kritiken säger man ändå att barnstugeverksamhetens betydelse som utjämnande faktor när det gäller barnens sociala ställning måste prioriteras från kommunernas sida. Skall det inte också gälla staten?